Fru talman! Invand hövlighet bjuder mig att tacka för svaret. Jag har med min fråga till arbetsmarknadsministern velat peka på den tröghet som tycks finnas hos de myndigheter som handhar ett så viktigt arbetsmarknadspolitiskt område som medelstilldelningen för arbetsmarknadsutbildningen. Nu har arbetsmarknadsministern i sitt svar angivit att den delvis beror på de ökade restriktioner som skolöverstyrelsen har att arbeta under. Därmed förklarar han också att regeringen är medansvarig för denna tröghet. Överallt inom vår numera hårt utsatta arbetsmarknad understryker alla som vill påverka sysselsättningen i positiv riktning behovet av snabba beslut som kan medverka till att snabbt aktivera arbetslösa människor så att de inte grips av missmod och en känsla av social utslagning som påtvungen arbetslöshet lätt leder till. Att behovet av sådana snabba arbetsmarknadspolitiska åtgärder är stort exempelvis i Värmland vill jag belysa genom att referera till länsarbetsnämndens statistik för september månad. Antalet arbetssökande uppgick då till 12 894, och antalet lediga platser var ungefär 330. 6 900 människor var helt utan arbete. Detta var en något lägre siffra än för augusti 1981. Men de arbetslösa var ändå 1 900 fler än vid motsvarande tid föregående år. Länet har en arbetslöshet på 4,9 96 och ligger tvåa efter Norrbotten. Det är med utgångspunkt i detta perspektiv som både länsarbetsnämnden och fackliga och politiska organisationer i länet frågar sig vad som är anledningen till att ekonomiska medel för arbetsmarknadsutbildning, dels den som pågår kontinuerligt, dels den som skall sättas i gång, fördröjs genom någon sorts centralbyråkrati. Arbetsmarknadsministern bör ta det här uppkomna fallet som incitament för helt nya arbetsrutiner för planering, budgetering och genomförande av arbetsmarknadsutbildning. Situationen på arbetsmarknaden här i landet är ju onormal sedan vi fick borgerliga regeringar, och det gäller att anpassa administrationen så att den fungerar också i en sådan situation. Är arbetsmarknadsministern beredd att medverka till att sådana nya rutiner kommer till stånd?
Fru talman! Ja, Sune Johansson, det är jag beredd till. Jag skulle kunna säga att vad göras skall är redan gjort. De problem med tröghet i systemet som Sune Johansson påtalar har lett fram till två saker. Dels har vi tillsatt en utredning som går igenom budgetoch styrsystemet, dels har vi redan innan vi har tagit slutlig ställning till utredningens förslag i samråd med myndigheterna börjat tillämpa ett lokalt budgetsystem som skall råda bot på den tröghet som Sune Johansson talar om och som är ett arv från gången tid. Vad vi gör är alltså att försöka förbättra ett viktigt arbetsmarknadspolitiskt instrument. Jag delar Sune Johanssons uppfattning att AMU är och skall vara ett prioriterat arbetsmarknadspolitiskt medel. Just därför har vi till sista öret ställt de resurser till förfogande som myndigheterna önskade. Det är alltså en felaktig beskrivning Sune Johansson gör när han skyller på ekonomiska restriktioner som regeringen skulle ha infört. Däremot är vi angelägna om att få en riktig hushållning med de medel som står till förfogande. Vi vill ha effekt genom en lägre arbetslöshet. Därför inför vi ett styrsystem som ger försäkringar om det. Jag beklagar — det gjorde jag redan i mitt första svar — att man inte har fått medlen ut i kursstyrelserna i den tid som jag tycker att det hade varit motiverat. Vi fattade vårt beslut redan i början av maj månad, och det hade därför bort finnas tid för att vidaredistribuera medlen tidigare än vad som nu har skett.
Fru talman! Det finns ingen anledning att provocera en debatt med arbetsmarknadsministern, eftersom han ju nu har hörsammat kraven om ändrade rutiner på området. Jag hälsar det med tillfredsställelse, men jag vill då också skicka med en riktlinje för de ändrade rutinerna, nämligen att dessa får en anpassning som innebär att länsarbetsnämnderna och kursstyrelserna får större praktiska möjligheter att anpassa planeringen till den ambition och målsättning som behövs för att möta arbetslösheten i utsatta län. Länsarbetsnämnden befinner sig ju f. n. i den situationen att man måste fråga sig om man skall strunta i att arbetslösheten stiger och att behovet av arbetsmarknadsutbildning är stort, i avvaktan på besked om pengar till utbildningsbudgeten. Det är klart att länsarbetsnämnden inte vill ha det på det sättet, utan man vill veta att man kan få medlen inom en så snar framtid som möjligt. Eljest riskerar man att försätta sig i en skuldsituation som sedan blir mycket svår att reda ut. Det gäller samarbete med andra kursanordnare och mycket annat som måste klaras ut. Men jag är i stort sett nöjd med arbetsmarknadsministerns svar. Om han sedan också ser till att det han talat om blir verkställt så snart som möjligt, är jag ännu mera nöjd.

Fru talman! Per Westerberg har med hänvisning till att det inom EG föreligger ett förslag till ett nytt system för typgodkännande av fordon och av att det finns svenska särbestämmelser för fordon dels frågat mig om hur jag ser på EG:s nya bestämmelser och gällande svenska, dels frågat handelsministern om denne avser att ta några initiativ för att samordna svenska bestämmelser med t.ex. EG:s. Frågan till handelsministern har överlämnats till mig. Sverige har ett omfattande handelsutbyte med andra europeiska stater. Bl. a. därför har vi ett starkt intresse av att de tekniska bestämmelser som gäller i Europa i allmänhet är så likartade som möjligt. Sverige deltar därför aktivt i det internationella samarbete som syftar till att undanröja olikheter som kan uppfattas som tekniska handelshinder. En del i detta samarbete är strävandena till harmonisering av de olika ländernas fordonsbestämmelser. Sverige är medlem i EFTA, som är ett frihandelsområde. Vidare har vi ett frihandelsavtal med EG, som är en tullunion med möjlighet att direkt påverka medlemsländernas lagstiftning. Det allmänna europeiska harmoniseringsarbetet på fordonssidan sker inom FN:s ekonomiska kommission för Europa . EG-staterna deltar i ECE-samarbetet för att man så långt som möjligt skall ha samma regler inom EG och Europa i övrigt. Den svenska målsättningen är att anpassa de nationella kraven till vad som gäller i Europa i övrigt. I vissa fall är emellertid avvikelser ofrånkomliga beroende på bl.a. klimatiska förhållanden. Typbesiktningsutredningen gjorde på regeringens uppdrag en genomgång av fordonsbestämmelserna i syfte att harmonisera dessa med övriga europeiska. Utredningen har redovisat sitt arbete direkt till trafiksäkerhetsverket, som nu arbetar vidare med frågan. I andra fall kan avvikelser från de internationella harmoniseringssträvandena vara motiverade för att tillgodose skyddet av människors hälsa och säkerhet. Det internationella regelsystemet ger Sverige, liksom övriga parter, full frihet att göra egna nationella bedömningar i detta avseende. Beträffande EG gäller att EG-godkännande f. n. endast kan utfärdas för enskilda komponenter. EG:s målsättning är emellertid att få till stånd ett system för typgodkännande av hela fordon, vilket skulle medföra avsevärda kostnadsbesparingar för producenterna. En av de utestående frågorna är hur länder utanför EG skall ges möjlighet att utnyttja systemet. Sverige har vid flera tillfällen vid kontakterna med EG framhållit vikten av att systemet ges en icke-diskriminatorisk utformning och att de svenska biltillverkarna får möjlighet att utnyttja detta på lika villkor som tillverkarna i EG. Vi följer naturligtvis utvecklingen på detta område noggrant, eftersom den har stor betydelse för den svenska bilindustrin.

Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på mina frågor. Till att börja med vill jag påpeka att svenska fordonsbestämmelser fortfarande är mycket särpräglade på många områden och ofta saknar internationella motsvarigheter. Ser vi på bl.a. avgasreningsområdet, som kommunikationsministern själv var inne på, kan vi konstatera att det finns två olika konventioner: den som tillämpas inom EG och den som tillämpas inom USA. Det gäller här stora marknader för bilindustrin. Sverige tillämpar huvudsakligen gamla, föråldrade amerikanska bestämmelser som har kompletterats med svenska idéer och påfund. Detta har inneburit betydande kostnadsökningar inom produktionen, men framför allt — och det har drabbat svensk bilindustri särskilt mycket — ökade lagringskostnader. Uppskattningar i dag tyder på att den svenska bilindustrin på grund av dessa särregler har vidkänts en ökning av kostnaderna per år på minst 60 milj.kr. Dessutom har konsumenterna självfallet drabbats av högre kostnader vid köp av sina bilar. Det torde inte vara obekant för kommunikationsministern att bilindustrin i västvärlden i dess helhet mer eller mindre är i gungning. Ett fåtal tillverkare kan i dag visa plusresultat. Så sent som förra året gick enligt externa bedömare såväl Volvo som Saab med betydande förluster. I år ser dock läget ut något bättre. Svensk bilindustri sysselsätter direkt eller indirekt 80 000 anställda i Sverige, och att detta skulle kunna vara en potentiell krisbransch måste ändå uppmärksammas. I Västtyskland har man tagit konsekvenserna av detta och lagt ut forskningsprogram för att hjälpa bilindustrin att få en enklare anpassning till bensinsnålare och säkrare bilar. I USA har man dämpat reglerna och kraven på nya anpassningar av bilar samt igångsatt ett gigantiskt investeringsprogram på över 40 miljarder dollar i investeringar i nya teknologier. I Sverige har vi snarast fått större problem, eftersom naturvårdsverket har krävt skärpningar av våra kompletterade gamla amerikanska bestämmelser. Det finns anledning att samordna framför allt Europas bestämmelser med Sveriges för att man skall kunna få ned lagerhållningen av bilar. Kommunikationsministern var inne på de typbesiktningsbestämmelser som redan till vissa delar har antagits av EG. De innebär att besiktigandet av fordon ute i Europa väsentligt förenklas. Man kan minska antalet besiktningar för bilar från 600 till 30 och på så sätt bredda möjligheterna att införa bl.a. rostfria avgassystem och en rad andra konsumentvänliga produkter. ka verka för en anpassning av EG:s typbesiktningsbestämmelser till svenska bestämmelser?
Fru talman! Frågan om naturvårdsverkets tolkning av avgasföreskrifterna föreligger som ett besvärsärende i regeringskansliet inom jordbruksdepartementets område, och jag kan alltså inte kommentera det ytterligare. Jag vill i detta sammanhang säga att jordbruksministern igångsatt en översyn av dessa bestämmelser. Vi får väl avvakta och se vad detta leder till.
Fru talman! Jag vill upprepa min fråga till kommunikationsministern om typbesiktningen på bilar: Är han beredd verka för att vi får liknande regler som de som håller på att genomföras inom EG-området och som kan innebära betydande besparingar för konsumenterna? Om man skall införa en ny backspegel i dag på en bil, måste man inte bara besiktiga backspegeln, utan alla de biltyper som backspegeln skall sitta på — två-, treoch femdörrarsbilar med och utan taklucka, med olika motoralternativ och alla olika varianter som kan uppkomma. Detta är ju orimligt. Då kan man inte införa ordentlig valfrihet för konsumenten, t.ex. i fråga om rostfria avgassystem.
Fru talman! Som jag nämnde i mitt svar till Per Westerberg är det faktiskt så att Sverige verkar för att ingen diskriminering skall ske av länder utanför EG. Det är självfallet att regeringen tillmäter dessa frågor stor betydelse för svenskt näringsliv och för Sverige över huvud taget, och frågorna följs med allra största uppmärksamhet.
Fru talman! Skall jag tolka kommunikationsministerns svar så att han är beredd att göra det även i Sverige, eller i varje fall intresserad av någonting ditåt? Detta är ju inte ett problem bara för exporten. Det gäller även den svenska marknaden, där den svenska konsumenten kan få billigare bilpriser i och med att man kan få väsentligt underlättat typgodkännande för bilar och dessutom ökad valfrihet.
Fru talman! Det behövs väl ingen närmare utläggning om detta. Det är uppenbart att regeringen tillmäter bilindustrin — även den inhemska — stor betydelse och har anledning att följa utvecklingen på området.

Fru talman! Olle Wästberg i Stockholm har frågat mig om jag anser att televerkets agerande ger anledning till preciseringar i de riksdagsbeslut som reglerar televerkets ställning. Olle Wästberg har ställt frågan med hänvisning till att televerket nu försöker på en rad områden — teletex, telefax, mobiltelefoner m.m. — befästa eller utvidga sin monopolställning. Riksdagen beslöt för knappt ett år sedan om inriktningen av televerkets verksamhet. I beslutet behandlades bl.a. avgränsningen av verkets monopolområde. Två av de nya tjänster som Olle Wästberg tar upp i sin fråga, de allmänna telefaxoch teletextjänsterna, redovisades då särskilt. Som framgår av den redovisningen kommer televerket att erbjuda kunderna de här tjänsterna i konkurrens med andra leverantörer. Frågan om villkoren för mobiltelefontjänsten prövas f.n. av regeringen med anledning av ett besvärsärende. Riksdagen har alltså helt nyligen tagit ställning till vilka konkurrensförhållanden som bör gälla på teleområdet. Jag kan inte finna att händelseutvecklingen sedan dess motiverar något nytt förslag från regeringen. Inom regeringskansliet följer vi givetvis denna fråga fortlöpande.

Fru talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret, vilket ju i huvudsak hänvisar till den proposition som riksdagen antog för ett år sedan. Nu menar jag att Ulf Adelsohn i propositionen gav uttryck för ett monopoltänkande. På teleområdet händer dessutom saker ganska snabbt. Det finns två viktiga aspekter som helt kom bort i samband med förra årets riksdagsbehandling av frågan, och det är aspekter som blir viktigare och viktigare. Den första nya aspekten gäller yttrandefriheten. Alltmer av information förmedlas nu på kabel. Gränsen mellan brev, tidning och TV håller på att suddas ut med text-TV, telex, telefax och radiotelefoni. Just nu står vi vid någon sorts brytningspunkt: Skall information som sänds på kabel monopoliseras? Skall det statliga televerket få det avgörande inflytandet över vem som skall få utnyttja telekabeln för att sända budskap? Svarar man nej på de frågorna, är det också nödvändigt att se över gränserna för televerkets monopol. Den andra nya aspekten gäller industripolitik och konkurrenskraft. Det är uppenbart att om vi i Sverige skall kunna — och det måste vi — konkurrera också när det gäller elektroniska produkter och teleprodukter, så måste vi ha en hemmamarknad med konkurrens och effektivitet, inte skyddad genom ett monopol. Detta talar för att vi måste ompröva televerkets nuvarande monopolställning. Lägg till det de ganska illavarslande exemplen på hur televerket utnyttjar monopolet och försöker utvidga gränserna för det! Frågan om företagstelefoner är väl det senaste och mest flagranta fallet. Där agerar televerket nu öppet för att förhindra konkurrens. En av televerkets chefer säger t.ex. att verket under flera år varit väldigt tillmötesgående mot privata monopoltelefonföretag men att det nu skall bli annat av — för nu, när televerket har ett eget system, finns det ingen anledning att låta konkurrenterna gå hur långt som helst. Det här betyder naturligtvis i klartext att konkurrens med televerket inte skall få förekomma. Det finns också en rad andra exempel. Försöken att skapa statlig dominans vad gäller telefax och teletex inger ju mycket stor oro. Visstår nu inför en administrativ revolution, som litet slarvigt brukar kallas för det elektroniska kontoret. Det är då nödvändigt att den utvecklingen i vårt land får ske utan statlig dominans. Vi har i Sverige ett av världens modernaste telenät. Det borde vara ett skäl till att vi skulle ha ovanligt mycket konkurrens, men i själva verket har vi ett av västvärldens hårdaste monopol på teleområdet.
Fru talman! Om man utvidgar frågan till en principfråga om monopol eller inte monopol, är det naturligtvis en väldigt stor fråga, och en svår fråga, särskilt i ett läge då det gäller ett sådant område som hela televerkets verksamhet. Det förhåller sig så — som Olle Wästberg i Stockholm säkert känner väl till — att televerket har ett ansvar för att telekommunikationer skall förekomma över hela landet. Det förenklar förvisso inte den här frågan när det gäller i hur stor utsträckning konkurrens om delar av den verksamheten kanske förekommer. I riksdagsbeslutet från i fjol finns inskrivet att monopolställningen möjligen kan få ändras med hänsyn till den tekniska utvecklingen. Till yttermera visso finns det, som jag antydde, inom regeringskansliet ett besvärsärende som ännu inte är avgjort. Men jag delar helt Olle Wästbergs synpunkter på komplexiteten och hur svårt det är att förena en allmän, över hela landet förekommande service med konkurrens mellan olika företag. Därmed har jag inte sagt att monopolet skall se ut si eller så, utan detta är mera en beskrivning av problemets komplexitet. att förhindra utförsäljning av svenska fartyg

Fru talman! Min huvudsynpunkt var nu inte att detta problem är så väldigt besvärligt och komplext utan snarare den motsatta: att det är naturligt att nya tekniska produkter som kommer in på marknaden skall användas under fri konkurrens, inte under monopol. Televerket ansvarar för att det över hela landet finns telefonnät och datanät, och det är en ganska opraktisk tanke att en rad företag skulle lägga upp parallella sådana nät över landet. Men när det gäller det som kopplas in på näten borde konkurrensen vara fri, och jag ser inga egentliga skäl till att vi i Sverige skall ha långt mera monopol än i de flesta andra länder. Jag tar fasta på kommunikationsministerns yttrande att monopolets gränser kan ändras i takt med den tekniska utvecklingen. Jag tror att vi till det också skall lägga att monopolets gränser bör ändras bl.a. med hänsyn till yttrandefriheten och av industripolitiska skäl. Dessa omständigheter talar entydigt för att bestämmelserna skall ändras på det sättet att televerkets monopol successivt krymper.
Fru talman! Mitt uttalande om att den tekniska utvecklingen kan ge anledning till ändring av monopolets gränser är ett referat ur det riksdagsbeslut som fattades för knappt ett år sedan.

Fru talman! Alexander Chrisopoulos har mot bakgrund av att Johanssongruppen aviserat försäljning av sex av sina moderna ro-ro-fartyg frågat mig om regeringen är beredd att vidta åtgärder för att förhindra utförsäljning av fartyg från svenska rederier. Frågan utgår alltså från ett konkret fall som jag inte här bör kommentera. Som svar på frågeställningen vill jag anföra att målet för sjöfartspolitiken enligt riksdagens beslut bl.a. är att skapa förutsättningar för att landets utrikeshandel skall utföras på ett tillfredsställande sätt till lägsta samhällsekonomiska kostnader. Vidare skall förutsättningar skapas för att trygga landets transportförsörjning i politiska och ekonomiska krissituationer. Riksdagen har anvisat instrument för att genomföra sjöfartspolitiken. Dessa instrument — bl.a. kreditgarantier och värdegarantier — skall självfallet utnyttjas. Från parterna på sjöarbetsmarknaden har framförts olika förslag för att förbättra den svenska sjöfartsnäringens konkurrenssituation. Dessa förslag innebär i huvudsak dels olika former av bidrag till driftskostnaderna för fartyg under svensk flagg, dels att den svenska sjöfartsnäringen befrias från ombordanställdas skatter och sociala avgifter. De av sjöarbetsmarknadens parter framförda förslagen kommer att närmare granskas i samband med att regeringen tar ställning till det förslag som närsjöfartsutredningen kommer att överlämna inom kort.

Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Den strukturförändring som den svenska handelsflottan genomgår har varit omvälvande, eftersom nästan alla tankfartyg, bulkfartyg och linjefartyg som den svenska handelsflottan bestod av 1973 har sålts till utlandet. Utvecklingen inom den svenska handelsflottan, som kännetecknas av utförsäljning, utflaggning till bekvämlighetsflagg och inhyrning av utländskt bekvämlighetsflaggat tonnage, har inneburit att den svenska handelsflottan har minskats till mindre än hälften under senare år. Det har inneburit att närmare 10 000 arbetstillfällen har försvunnit. Det borde vara uppenbart för var och en vid det här laget att den utveckling som den svenska handelsflottan genomgår står i total motsättning till samhällsekonomiska, sysselsättningspolitiska och försörjningsberedskapsmässiga intressen. Den aktuella händelse som föranledde min fråga till kommunikationsministern är den av bröderna Johansson aviserade utförsäljningen av sex moderna ro-ro-fartyg, samtliga byggda vid svenska varv och finansierade med 25-procentiga statliga avskrivningslån. Den aviserade utförsäljningen, som kommer att resultera i att ytterligare 200 sjömän blir arbetslösa, strider klart mot samhällets intressen. Regeringens vägran att stoppa den aktuella utförsäljningen motiverar frågan: Vems intressen är det egentligen regeringen vill slå vakt om? Är det samhällets eller redarkapitalets? Den andra frågan som man kan ställa sig är: Anser inte kommunikationsministern att finansieringsformer som det aktuella statliga avskrivningslånet underlättar utförsäljningen av den svenska handelsflottan så länge de inte är förknippade med villkor som tvingar redarna att behålla fartygen under svensk flagg?
Fru talman! Dessa problem är inte nya. Det har tidigare i år varit frågor här i riksdagen om liknande ting. Det finns, det kan jag försäkra frågeställaren, ingen som helst ambition i regeringen att gå några vinstintressen till handa i den mening som Alexander Chrisopoulos antydde. Regeringens strävan när det gäller denna näring såväl som alla andra branscher är naturligtvis att vi så långt som det över huvud taget är möjligt, och då gärna med sådana insatser som jag beskrev i mitt svar, skall försöka underlätta för näringen att bedriva sin verksamhet med — så får vi väl uttrycka det i detta fall — svensk anknytning. Ett bevis på regeringens engagemang och känsla för sjöfartsnäringens betydelse är det gemensamma sammanträffande vi på kommunikationsde att förhindra utförsäljning av svenska fartyg partementet har haft med samtliga tre sjöfolksförbund och redarna. Vi resonerade då igenom alla dessa frågor och kom så småningom fram till att samtliga företrädare för näringen skulle försöka hitta utvägar och komma med förslag. Ett nytt sådant sammanträffande är aktuellt någon gång i början av december. Som jag antyder i mitt svar förväntas då olika förslag från näringens företrädare. Då får vi se vad vi kan hitta för utvägar.
Fru talman! Frågeställningen är följande: Bröderna Johansson anskaffar sex moderna fartyg, byggda vid svenska varv och finansierade till 25 96 med skattebetalarnas pengar. Finansieringen är inte förknippad med några villkor. Det förhållandet underlättar för bröderna Johansson att tämligen omgående sälja dessa fartyg. Affären blir också lönsammare i och med att 25 70 av kostnaderna betalas av skattebetalarnas pengar. Anser inte kommunikationsministern att man underlättar utförsäljningen av den svenska handelsflottan och därmed motarbetar de målsättningar som regeringen säger sig ha när det gäller sjöfartspolitiken, om man inte förknippar dessa lån med villkor som tvingar redarna att behålla båtarna under svensk flagg?
Fru talman! Alla berörda parter inom sjöfartsnäringen är överens om i varje fall en sak — förhoppningsvis fler —, nämligen att det behövs lättnader i ekonomiskt avseende för svensk sjöfartsnäring för att den bättre skall kunna hävda sig i konkurrensen med omvärlden. Jag har svårt att förstå att man kan dra den slutsats som frågeställaren här drar — att det skulle underlätta för redarna att sälja ut sina fartyg, om sådana åtgärder som alla är överens om skulle hjälpa näringen kommer till stånd. Det är i stället så, att om vi inte gjorde någonting så skulle naturligtvis problemen för rederierna vara ännu större, och därmed skulle de ha större anledning att göra sig av med tonnage. Det är ju för att förhindra detta som vi har tagit dessa initiativ. Om jag har förstått rätt, vilket jag tror, är också sjöfartsnäringens samtliga parter intresserade av dem.
Fru talman! Jag har bara ytterligare en fråga till kommunikationsministern. Som svar på min fråga åberopar kommunikationsministern de målsättningar som f. n. finns för regeringens sjöfartspolitik. De innebär bl.a. ”att skapa förutsättningar för att landets utrikeshandel skall utföras på ett tillfredsställande sätt till lägsta samhällsekonomiska kostnader. Vidare skall förutsättningar skapas för att trygga landets transportförsörjning i politiska och ekonomiska krissituationer.” aktuella ro-ro-fartygen, förenlig med de här målsättningarna som regeringen Nr 14 säger sig ha när det gäller utvecklingen av den svenska sjöfartspolitiken? Torsdagen den

Herr talman! Lars Werner har i en interpellation ställt vissa frågor om en kärnvapenfri zon i Norden. Han önskar veta: 1. Hur avser regeringen fullfölja riksdagens uppdrag att ta konkreta initiativ för inrättandet av en zon? Vilka initiativ planeras? 2. Är regeringen beredd att tillsätta en fempartikommission? 3. Vilka initiativ planeras för att åstadkomma en gemensam nordisk linje? 4. Hur ser regeringen på Islands, Färöarnas och Grönlands situation i sammanhanget? 5. Hur har regeringen reagerat på uppgifterna om att högt uppsatta regeringstjänstemän motarbetar riksdagens beslut om en nordisk zon? Jag har under det gångna året vid flera tillfällen inför riksdagen redogjort för läget i denna fråga och lämnat regeringens syn på saken. Så skedde bl.a. i en interpellationsdebatt den 12 december 1980. Jag berörde vidare frågan utförligt i samband med att utrikesutskottets betänkande diskuterades i kammaren den 3 juni och besvarade då olika frågor från Lars Werner. Senast behandlade jag saken i den allmänpolitiska debatten den 14 oktober i år. Grundläggande för regeringens agerande är riksdagens enhälliga beslut den 3 juni. Där sägs bl.a. följande: ”Enligt utskottets mening bör den svenska regeringen hålla fortsatt nära kontakt med övriga nordiska regeringar i frågan, för att undersöka om en gemensam grund finns mellan de nordiska länderna i syfte att skapa en kärnvapenfri zon i Norden som ett led i arbetet för ett kärnvapenfritt Europa. Om förutsättningar finns härför bör arbetet gå vidare.” ”Ett uttryck för fredssträvandena är tanken på en kärnvapenfri zon i Norden. Den fortsatta diskussionen om en sådan zon måste föras med respekt för att de nordiska länderna valt olika säkerhetspolitiska lösningar. Syftet måste vara att befästa och ytterligare stärka säkerheten i Norden.” I enlighet med dessa uttalanden har regeringen haft täta kontakter med de nordiska länderna i frågan. En utgångspunkt i dessa diskussioner har varit varje nordiskt lands särskilda säkerhetspolitiska situation. Syftet med att arbeta för en kärnvapenfri zon i vårt område är att befästa och ytterligare stärka vår och våra grannländers säkerhet. Såsom framgår av kommunikén från det nordiska utrikesministermötet i Köpenhamn den 2-3 september i år, kommer vi att fortsätta kontakterna i denna fråga. Från både norsk och dansk sida har klarlagts att en kärnvapenfri zon måste ses i ett bredare europeiskt sammanhang samt att man avser agera i frågan på ett sätt som inte står i strid med de åtaganden som NATO-medlemskapet medför. För svensk del har vi framhållit att arbetet på en kärnvapenfri zon i Norden måste ses som ett led i strävandena att reducera och helst eliminera kärnvapnens roll i Europa. De förestående s.k. TNF-förhandlingarna och utgången av den europeiska säkerhetskonferensen i Madrid, där ju nedrustningsfrågorna spelar en viktig roll, blir därför av mycket stor betydelse. Det är också angeläget att SALT-förhandlingarna snarast återupptas. I ett läge då dessa förhandlingar börjat avsätta positiva resultat vet vi mer om förutsättningarna för framsteg i fråga om en kärnvapenfri zon i Norden. Som jag många gånger upprepat utgör Norden i fredstid de facto en kärnvapenfri zon. För verkliga framsteg krävs att kärnvapenmakterna medverkar med reella åtaganden beträffande sina kärnvapenarsenaler.

Sovjetunionen antydde genom ett uppmärksammat yttrande av president Bresjnev den 26 juni en vilja att diskutera åtgärder som berör dess eget territorium, men har trots våra upprepade frågor inte specificerat huruvida aktuella kärnvapen kan dras tillbaka eller nedmonteras eller eljest vari denna förhandlingsvilja skulle bestå. Denna hållning hos supermakterna gör naturligtvis snara framsteg i zonfrågan svåra att nå. Vi är emellertid övertygade om att en kärnvapenfri zon, rätt utformad, skulle kunna bli ett verksamt bidrag till att befästa och ytterligare stärka vår säkerhet och stabiliteten i Norden. Ytterst är det supermakternas vilja till kärnvapennedrustning det hänger Så till Lars Werners frågor. Såsom framgått av min hänvisning till riksdagens beslut den 3 juni ställde sig en enig riksdag bakom utrikesutskottets betänkande av den 19 maj om att regeringen borde undersöka, om det finns en gemensam grund mellan de nordiska länderna i syfte att skapa en kärnvapenfri zon i Norden som ett led i arbetet för ett kärnvapenfritt Europa. Finns dessa förutsättningar bör arbetet gå vidare. Det finns ett principiellt intresse i de nordiska länderna att arbeta vidare med planerna på en kärnvapenfri zon i Norden. För dansk och norsk del gäller dock att några utspel i nordisk regi, som skulle kunna ifrågasätta dessa länders säkerhetspolitiska orientering och åtaganden inom NATO, inte är att vänta. Regeringen avser att fortsätta kontakterna med de nordiska länderna i frågan. Vi kommer också att fortsätta vårt arbete för nedrustning i Europa och trycka på för kärnvapenkontroll — och nedrustning mellan supermakterna. Häri ingår också fortsatta ansträngningar att inom FN och nedrustningskommittén få stormakterna att göra samordnade villkorslösa åtaganden om att inte anfalla icke-kärnvapenstater med kärnvapen. Detta har hittills inte lyckats, även om vi anser att gällande uttalanden i och för sig är tillämpliga på Sverige. Från isländsk sida har uttalats att man på villkor som liknar Danmarks och Norges är beredd att överväga medverkan i en nordisk kärnvapenfri zon. Frågan om Grönland och Färöarna har endast berörts i halvofficiella sovjetiska uttalanden och där framställts som en viktig förutsättning för sovjetisk del. Om en verklig förhandling rörande en nordisk zon skulle bli aktuell, bör det i första hand ankomma på Danmark att definiera dessa båda områdens status. Ur svensk synpunkt är det principiellt önskvärt att zonen ges största möjliga omfång. Regeringen anser att handläggningen av zonfrågan, liksom av andra utrikesoch säkerhetspolitiska frågor, åvilar regeringskansliet. Den bör redovisas och diskuteras i sedvanliga former i riksdagen. Sedan flera år tillbaka har den utförligt behandlats i utrikesutskottet och i särskilda debatter i kammaren. Detta förfaringssätt bör tillämpas även i framtiden. Tjänstemännens uppgift är att ge regeringen ett underlag, som belyser både frågans möjligheter och dess svårigheter. Så sker också genomgående. Vissa tjänstemän har också uttalat sig i pressdebatter, vilket de naturligtvis är i sin fulla rätt att göra. Var regeringen står i frågan är fullständigt klart. Arbetet med en kärnvapenfri zon går vidare i enlighet med riksdagens uttalande.

Herr talman! Sedan riksdagen i början av juni, på förslag av utrikesutskottet, enhälligt antog sitt av utrikesministern nyss citerade uttalande har frågan om en kärnvapenfri zon i Norden blivit alltmer kontroversiell i den svenska debatten. Den som så att säga legitimerade negativa uttalanden om zontanken var statssekreterare Inga Thorsson, som i början av augusti utdömde förslaget som orealistiskt, eftersom det inte överensstämmer med NATO:s doktriner om hur Västeuropa skall försvaras. Efter detta auktoritativa uttalande — som man dessutom i pressen påstår representerar den förhärskande opinionen bland utrikesdepartementets tjänstemän — har en del moderater dristat sig att säga vad de egentligen anser om förslaget. Senast i måndags sade Eric Krönmark att en nordisk zon ” inte skulle öka Sveriges trygghet”. Det har också från moderat håll antytts att en nordisk kärnvapenfri zon ensidigt skulle gynna sovjetiska intressen. Mot den här bakgrunden var det mycket glädjande att höra utrikesministern häri riksdagen den 14 oktober säga att regeringen är övertygad om att en kärnvapenfri zon skulle kunna bli ett verksamt bidrag till att befästa och stärka vår säkerhet och stabilitet i Norden. Detta uttalande, som utrikesministern har upprepat i dag, överensstämmer helt med innehållet i det beslut som fattades av den socialdemokratiska partikongressen i slutet av september och i ett anförande som Olof Palme höll före det beslutet. Nu verkar det tyvärr finnas en mycket vid klyfta mellan det partierna — moderaterna möjligen undantagna — anser och det flera av de främsta säkerhetspolitiska experterna anser i den här frågan. Ingen vill naturligtvis hindra enskilda tjänstemän från att uttala sig fritt, men man blir ändå litet undrande då man i senaste numret av Röster i Radio-TV läser en intervju med den parlamentariska försvarskommitténs sekreterare Sven Hellman, som också är hög tjänsteman i försvarsdepartementet. Han säger: Kärnvapenfria zoner är bara ett slags luftslott som inte kan bli någonting. Han säger vidare: Jag tror att man lurar svenska folket med kärnvapenfria zoner. ”Man” i det här sammanhanget är väl närmast regeringen. Han fortsätter: Det är oroväckande att en sådan som Palme går ut så hårt med detta. Man skulle kunna hävda att det är ännu mer oroväckande när våra säkerhetspolitiska experter uttalar sig på det här viset utan att ha några rediga och logiska argument för sin ståndpunkt. Den här egendomliga debatten kräver ändå ett klarläggande. Vi har på senare tid lyssnat till så konstiga uttalanden från försvarsdepartementet om vår övergripande säkerhetspolitik och om vår neutralitet att många här i landet och även utomlands har börjat undra vem det är som ger uttryck för regeringens egentliga uppfattningar. Det är naturligtvis inte bra när regeringen talar med många mot varandra stridande tungor i känsliga utrikespolitiska frågor. Dagens interpellationsdebatt är därför ett bra tillfälle för utrikesministern att ge oss klara och otvetydiga besked om vad man skall hålla sig till och vad som är struntprat. Ännu bättre vore det naturligtvis om, i framtiden, uttalanden från regeringskanslierna var mer samstämmiga så att tvivel inte behöver uppstå utomlands och här hemma om vad som är den officiella svenska politiken i frågor som exempelvis frågan om en kärnvapenfri zon i Norden. Efter det nordiska utrikesministermötet i början av september stod det ju klart att frågan om en kärnvapenfri zon kommer att finnas på dagordningen vid många kommande nordiska regeringsöverläggningar. Därför finns det skäl att påminna om att riksdagen i början av juni pekade på behovet av att en svensk förhandlingsberedskap på området upprätthålls och på att ett utredningsarbete bör bedrivas. Vpk:s förslag om en fempartikommission med utrikesministern som ordförande är väl att ta i litet för mycket, men nog vore det befogat med ett mer organiserat utredningsarbete i den här frågan — gärna med deltagande av säkerhetspolitisk expertis som hämtas även utanför UD. Jag kan hänvisa till tidigare partimotioner som socialdemokraterna väckt om behovet av långsiktig inriktning av nedrustningsarbetet och till uttalanden som utrikesutskottet har gjort med anledning av de här motionerna. Den nuvarande lösliga metoden att låta PM om en nordisk kärnvapenfri zon cirkulera mellan händelsevis intresserade tjänstemän förtjänar knappast beteckningen utredningsarbete. Det är ju faktiskt utredningsarbete riksdagen har beställt av regeringen i den här frågan. Det vore därför bra om utrikesministern kunde utlova att det skall bli bättring på den punkten. Utrikesministern påpekar i sitt förberedda svar att Norge och Danmark ”avser agera i frågan på ett sätt som icke motsäger de åtaganden som NATO-medlemskapet medför”. USA menar, också enligt utrikesministerns svar, att kärnvapenoptionen är nödvändig för att NATO skall kunna garantera Norges och Danmarks säkerhet. På den punkten har tydligen regeringarna i Danmark och Norge en annan mening. På annat sätt kan man inte tyda deras klart uttalade intresse för fortsatta försök att finna vägar till en kärnvapenfri zon.

—-- Disse selvpålagte restriksjonene er naturlig nok ikke ment å svekke vår forsvarsevne, men tvert om vere virkemidler for å unngå spenning. Det har vert bred enighet i Norge om dette. De andre NATO-land har fullt ut forstått og erklert seg enig i vår politikk, og så vidt jeg kan bedömme har den vert verdsatt av Sovjetunionen.” Detsamma gäller ju också för Danmark. Det här innebär att den norska och danska kärnvapenoptionen inom NATO:s ram, som i den svenska debatten ibland framställs som ett oöverstigligt hinder, kanske inte i verkligheten är av särskilt stor praktisk betydelse. En rimlig följd av att man inte har lagrat kärnvapen, inte har vapenbärare och inte har övat trupp för dessa vapen är att det blir ganska omständligt att utnyttja norskt och danskt territorium som bas för amerikanska kärnvapen. Supermakten har mer praktiska och bättre förberedda metoder att sätta in kärnvapen i norra Europa. Det måste bl.a. vara överväganden av detta slag som ligger bakom det norska och det danska intresset för en nordisk zon, trots den starkt negativa inställningen i Washington. Och det blir naturligtvis utvecklingen av debatten i de nordiska NATO-staterna som slutligen avgör möjligheterna att under de närmaste åren konkretisera planerna på en nordisk kärnvapenfri zon. På tal om Grönland och Färöarna säger utrikesministern att det ur svensk synpunkt är principiellt önskvärt att zonen ges största möjliga omfång. Det är en utgångspunkt som är värd att ta fasta på. Då bör vi också föra en konstruktiv diskussion inte bara om Östersjön utan också om delar av det hav som ligger mellan Grönland och Norge. I ett litet längre perspektiv är det inte osannolikt att också Canada kommer att visa intresse för diskussioner om en mycket omfattande nordisk arktisk zon. En sådan zon skulle kunna erbjuda båda supermakterna en möjlighet att öka sin egen trygghet, och det är naturligtvis ett mål värt att sträva efter.

Herr talman! Utmärkande för en del av den debatt som har förts i Sverige om en nordisk kärnvapenfri zon har varit att utrikesutskottets ordalag har pressats, ibland från det ena och ibland från det andra hållet. Emellertid bör det vara klart vad utskottet har sagt. Utskottet kom fram till sina konklusioner att en svensk förhandlingsberedskap bör upprätthållas och att utredningsarbetet bör fortsätta, under åberopande av vissa förutsättningar — framför allt den förutsättningen att berörda stater var villiga att delta i en diskussion. Utskottet ville också att den svenska regeringen genom fortsatt nära kontakt med övriga nordiska länder skulle undersöka om en gemensam grund finns i syfte att skapa en kärnvapenfri zon i Norden som ett led i arbetet för ett kärnvapenfritt Europa. Det verkar vara klart uttryckt. Inte alla av herr Werners partivänner har ansett att detta är särskilt klart. Missnöje fanns t.ex. hos Maria Bergom Larsson, en framträdande partimedlem, som ju i en artikel i Dagens Nyheter i somras konstaterade att det var mindre glädjande att riksdagens formulering var så luddig att det är en öppen fråga vad för slags beslut som egentligen fattats. Vi från utskottets sida kan inte gärna acceptera att den luddigheten fanns där; vad utskottet sade var klart. Å andra sidan kan vi inte gå med på vad vpk har sagt i annonser, i interpellation och i samband med svar i riksdagen i dag — att riksdagen har tagit ståndpunkt i huvudfrågan, att en kärnvapenfri nordisk zon skall inrättas. Vi vill att det skall bli beroende på fortsatta utredningar och undersökningar. Detta får inte glömmas bort. Då är det två synpunkter som är särskilt intressanta, vilket också har framgått av den svenska debatten. Den ena är att det finns ett intresse i Sverige — och även på annat håll i Norden — av att den nordiska balansen och den nordiska stabiliteten upprätthålls. En kollision mellan tankarna på en kärnvapenfri zon och den nordiska balansen och stabiliteten är icke önskvärd. Den andra synpunkten i detta sammanhang är att de åtaganden som Sverige kan komma att göra, om det blir allvar av tankarna på en kärnvapenfri zon, icke på något sätt får inkräkta på vår alliansfria politik i syfte att upprätthålla neutralitet i krig, t.ex. genom kontrollåtgärder eller inspektion. Det var glädjande att Olof Palme vid partikongressen noterade detta med full tydlighet. Sedan är det naturligtvis i dessa dagar svårt att undgå en annan reflexion. Till det elementära i folkrätten hör ju att man respekterar andras territorialvatten. Ett ännu mer kvalificerat krav är att man respekterar militära skyddsområden. Då så på sistone icke har skett — och det utan att någon sorts nödsituation förelegat, och uppenbarligen med full insikt och fri vilja — är naturligtvis ett sådant förfarande och även de förklaringar som har givits i samband därmed ägnade att nedsätta trovärdigheten hos supermakternas olika påståenden och försvar för sina ageranden. I detta fall gäller det vår närmaste stormaktsgranne. Mot den bakgrunden förstår jag innerligt väl att herr Werners verkställande utskott djupt beklagar det skedda och betraktar det som mycket allvarligt. Herr Werner kritiserar kritiken mot vissa utslag av fredsrörelsen — icke fredsrörelsen som sådan. Alla vill vi fred och alla vill vi verka för freden, hur skulle det se ut annars? Vi förbehåller oss dock rätten att kritisera vissa inslag i denna fredsrörelse. Detta avvärjer herr Werner med att säga att det är en helt felaktig kritik, att den kritiken är enögd. Då vill jag säga att det räcker nog inte med herr Werners borgen i det sammanhanget.

Herr talman! Det här är en debatt om freden. Vi måste arbeta för fred. Inget annat kan egentligen vara viktigare för regeringar, partier, politiker och opinionsbildare. Det faktum att kammaren i dag — som vanligt, höll jag på att säga — är alldeles tom när vi talar säkerhetspolitik är knappast ett representativt uttryck för den vikt som svenska folket fäster vid fredsdebatten.

Ett aktivt arbete för att stärka freden kräver en målmedveten nedrustning. Som regering har vi krav på oss att föra fram förslag som ter sig realistiska och trovärdiga. Jag tror inte, herr talman, på en ensidig nedrustning. Tanken att NATO skulle gå före med gott exempel är inte realistisk. Det är inte sannolikt att Sovjet skulle belöna en sådan åtgärd med motsvarande egna nedrustningsåtgärder. Inte heller anser jag det vara acceptabel politik från någondera stormakten att som en del av sin säkerhetspolitiska strategi eftersträva absolut militär överlägsenhet. Detleder nämligen ofelbart — det vet vi — till en fortsatt militär upptrappning, till skada för alla men till nytta för ingen. Vad vi däremot måste kräva är att att supermakterna engagerar sig i en dialog med varandra, att man försöker att skapa det minimum av ömsesidigt förtroende som är en förutsättning för reella förhandlingar om en balanserad nedrustning. Det är därför vi ser fram mot de förhandlingar om europeiska kärnvapenmissiler som skall starta senare i höst. Det blir ett första test på supermakternas vilja till verkliga förhandlingar om kärnvapennedrustning. Det är också därför som vi kräver att SALT II-avtalet skall avslutas och att ett SALT III-avtal skall påbörjas. Det är också därför vi vill ha till stånd en europeisk nedrustningskonferens, där alla europeiska stater får vara med och ge sin syn på det för alla europeiska länder alltför påtagliga kärnvapenhotet. Jag tror inte heller, herr talman, på någon ensidig svensk nedrustning. Det skulle inte heller öka säkerheten i vår del av världen. Om vi inte visar en bestämd vilja att försvara vår neutralitet kan vi inte räkna med att omvärlden skall visa respekt för denna. Det som nu händer i Karlskrona skärgård visar att det är viktigt att vi hävdar respekten för vår neutralitet. Det visar också behovet av att reagera mot alla slags kränkningar. Som jag nyss sade, herr talman, måste arbetet på en kärnvapenfri zon ses som ett led i strävandena att reducera och på sikt eliminera kärnvapnens roll i Europa. En utveckling i riktning mot avspänning och nedrustning förbättrar förutsättningarna för enighet om en sådan zon. Tyvärr går utvecklingen f. n. i den rakt motsatta riktningen. Kärnvapnen blir allt fler, kärnvapenarsenalerna allt större och innehållet i dem tekniskt alltmer sofistikerat. Den ömsesidiga misstänksamheten mellan supermakterna stärks, vilket naturligtvis påverkar även de stater som inte ingår i någon av allianserna. Vi arbetar från svensk sida aktivt på att få stopp på denna mycket olycksbådande utveckling. Sverige har genom en rad initiativ försökt påverka förhandlingar om kärnvapennedrustning, bl.a. när det gäller förslagen om ett fullständigt kärnvapenprovstopp och förbud mot tillverkning av klyvbart material för vapenändamål. Avsikten med dessa förslag är att åstadkomma en frysning av kärnvapenläget, att hindra fortsatt upptrappning av kärnvapenhotet. Jag är alldeles övertygad om att en överväldigande majoritet inte bara av det svenska folket utan av människorna i världen över huvud taget stöder dessa ansträngningar. Men utan kärnvapenstaternas medverkan går utvecklingen tyvärr inte att hejda. Ett genomgående drag, det förtjänar att påpekas i denna debatt, i vår säkerhetspolitik och i våra nedrustningssträvanden är att vi, den svenska regeringen, oberoende av andra kan utforma och driva vår politik. Vi står själva för de förslag som vi lägger fram och de ställningstaganden som vi gör. I fråga om en kärnvapenfri zon i Norden är situationen något annorlunda, eftersom tillkomsten av en sådan zon måste bygga på ett gemensamt nordiskt agerande. En kärnvapenfri zon i Norden kan endast förverkligas i intim samverkan mellan de nordiska länderna, det framgår ju av definitionen på vad man vill åstadkomma. De nordiska utrikesministrarna enades också som bekant tidigare i höst om att samråda om hur frågan skall drivas i fortsättningen. Både Lars Werner och Sture Ericson har uttryckt visst missnöje med det sätt på vilket det arbetet har bedrivits. På det vill jag svara följande. Frågan togs upp på dagordningen för utrikesministermötet i Köpenhamn. Det bestämdes där att de skulle tas upp också på dagordningar i framtiden. Utredningar och studier görs av de resp. utrikesdepartementen. Och till saken hör ju att de nordiska länderna måste vara överens om vilka ytterligare initiativ som eventuellt skall tas. När Sture Ericson säger att det måste bli en bättring på denna punkt noterar jag naturligtvis det uttalandet och kommer att föra det vidare till rådslaget i den nordiska kretsen.

Jag tror inte att vare sig Sture Ericson eller jag skall tolka norsk och dansk säkerhetspolitik. Den uppgiften måste vi överlåta åt de norska och danska regeringarna. Det är lika självklart som att de enligt vår åsikt skall överlåta åt oss att tolka vår säkerhetspolitik. Beträffande frågan om på vilket sätt detta arbete påverkas av uttalanden från tjänstemän vill jag säga följande. Självfallet är det tjänstemännens huvuduppgift att skaffa fram underlag för de ställningstaganden som regeringen vill göra och att när ett politiskt ställningstagande är klart redovisa på vilket sätt det kan utföras. Men det vore dåligt med den svenska demokratin, om vi inte också skulle ha råd med en och annan personlig synpunkt även från dem som arbetar inom utrikesdepartementet.

Herr talman! Utrikesministern framställde här i talarstolen behovet av högkvalitativa förberedelser som någonting som Sture Ericson hade hittat på. Det är faktiskt riksdagen som har beställt ett utredningsarbete. Då får väl vår miniregering rätta sig därefter. Sedan säger Ola Ullsten att varken jag eller han har att tolka norsk och dansk säkerhetspolitik. Alldeles riktigt. Men i den svenska debatten har mycket högt uppsatta UD-tjänstemän tolkat vad NATO-medlemskapet innebär och använt det som argument för att utdöma hela zondebatten som orealistisk. Då må det rimligen vara tillåtet att göra påpekandet att denna tolkning är felaktig och uppenbarligen inte stämmer med vad regeringarna i Danmark och Norge anser. Jag vänder mig nu till herr Hernelius. Han säger att utrikesutskottets uttalande från början av juni har pressats och pekar på att vi för den här debatten under förutsättning att berörda stater är villiga att delta. Vad avses med berörda stater? När utrikesutskottet skrev betänkandet avsågs med berörda stater de nordiska staterna, helt klart. Men man får en känsla av att utrikesutskottets ordförande här vill antyda att USA skall ha möjlighet att lägga locket på för den nordiska debatten om en kärnvapenfri zon. Och det accepterar inte vi. Till Lars Werner vill jag säga att Sovjets nej till parallella samtal mellan de nordiska staterna och supermakterna och samtal inom den nordiska kretsen inte innebär någon slutpunkt för hur den här frågan skall handläggas. Vi insisterar naturligtvis på att det är möjligt att föra konstruktiva samtal med de kärnvapenmakter som är inblandade samtidigt som vi inom den nordiska kretsen försöker finna vägar att föra frågan vidare. Utfästelser och praktiska åtgärder från Sovjets sida betyder självfallet oerhört mycket för möjligheterna att nå enighet inom den nordiska kretsen. Det står ganska mycket kärnvapen uppställda i västra delarna av Sovjet, som uppenbarligen inte når någon annanstans än till Norden, och de skall ju bort. Det vore väl ingen större eftergift för Sovjet att göra den utfästelsen som en öppning till vidare diskussioner i den här frågan.
Herr talman! Jag tror att Sture Ericson tänkte litet för snabbt nu. Frågan gäller ju en kärnvapenfri zon i Norden, och inrättandet av en sådan måste naturligtvis kräva medgivande, bifall eller accept — hur man nu vill uttrycka det — från kärnvapenstaterna. Annars är den ju inget värd —det trodde jag var helt självklart. Och Förenta staterna räknas ju som en kärnvapenstat. Så till herr Werner. Jag vill säga till honom att vi förstår alla hans situation just i dessa dagar — den är inte så bra. Vi förstår också att han därför har ett behov av att tala om annat, när han går upp i replik här i kammaren, och det gjorde han också. Herr Werner sökte gå till anfall mot moderaterna under åberopande av diverse uttalanden som inte var specificerade. Jag har ingen anledning att gå in närmare på det. Jag vill emellertid tillägga att mina inlägg både här i dag och för 14 dagar sedan syftar till att tala om — med texten i handen — vad utskottet egentligen har skrivit, och det är ganska viktigt att så sker, när missuppfattningar sprids. Vidare vill jag tillägga att vi alla är överens om att det inte finns något angelägnare för ögonblicket i vårt land och i Europa över huvud taget än att slå vakt om fredsarbetet och sträva efter fred. Den saken bör vi vara överens om. Vi behöver inte diskutera det ens en gång, och än mindre komma med insinuationer av det ena eller andra slaget. Det innebär inte att man kritiklöst accepterar allt som kommer från s.k. fredsrörelser i vissa fall, verkliga fredsrörelser i andra fall. Men grundtanken är ju klar: Det finns inget viktigare arbete i dag än arbetet för fred.

Herr talman! Det finns tydligen anledning att än en gång påminna om förutsättningarna för arbetet på en kärnvapenfri zon. Den ena förutsättningen — och den är ju erkänd, inskriven i utrikesutskottets betänkande — är att vi kan åstadkomma en gemensam nordisk hållning, inte bara till principen om det önskvärda i att få till stånd en sådan här zon utan naturligtvis också till att så småningom etablera en sådan zon. Det är alltså den ena förutsättningen, och denna måste den svenska regeringen ta hänsyn till. Den andra förutsättningen är att inget av de nordiska länderna har egna kärnvapen eller har någon avsikt att skaffa sig egna kärnvapen. Det krävs alltså, för att en sådan här zon skall kunna åstadkommas, åtaganden från de stater som har kärnvapen, enkannerligen de båda supermakterna. Och därvidlag tror jag inte att det finns den stora skillnad mellan Sovjets och USA:s hållning som kommunistledaren försökte göra gällande. USA har sagt att man f. n. inte är intresserad av att diskutera en sådan här zon. Sovjet har visserligen via sin partioch statschef sagt att man är beredd att överväga en diskussion om förutsättningarna men har vägrat att på något vis konkretisera vad man menar med det. Där står vi, när vi talar om en kärnvapenfri zon och den form av kärnvapennedrustning som då förutsätts, inför samma motstånd som gäller för alla former av nedrustning. Ett ömsesidigt misstroende mellan supermakterna har inneburit att några faktiska samtal om nedrustning f. n. inte äger rum. Vi hoppas att de skall komma, och i den mån de kommer kommer de givetvis också, beroende på hur det utfaller, att ge oss upplysning om huruvida vi kan räkna med framsteg även för tanken på att etablera en kärnvapenfri zon i Norden. Det är dessa förutsättningar som gäller för den svenska regeringens agerande på det här området. Så till frågan om hur den svenska regeringen då tillsammans med de övriga nordiska regeringarna skall agera. Ja, Lars Werner, jag tror inte att man kommer förbi de problem som jag nu försökte beskriva genom att upprätta en nordisk ministerkommitté eller ens en svensk fempartikommisson. Vad gäller den svenska säkerhetspolitiken så är det, och bör det fortsättningsvis vara, regeringen som har huvudansvaret för den. Givetvis agerar regeringen i full överensstämmelse med de uttalanden som görs från riksdagens sida. Vad gäller det nordiska samarbetet på området finns det redan en ministerkommitté. De nordiska utrikesministermötena innebär ett tillfälle för utrikesministrarna att i ordnade former och med stöd av studier och utredningar som görs inom resp. utrikesdepartement diskutera frågan på samma sätt som jag utgår från att man skulle göra om man döpte om den här samlingen till en ministerkommission för en nordisk kärnvapenfri zon. Vad sedan gäller den fråga som Sture Ericson älskar att uppehålla sig vid, frågan om tjänstemännens uttalanden, har jag litet svårt att få klart för mig vad det är han egentligen är ute efter. Det har gjorts uttalanden av tjänstemän, och i den mån de inte har gjorts å regeringens vägnar är det klart att det är personliga uttalanden som gjorts.

Detta är en självklar förutsättning som alla tjänstemän känner till. Vad det är som Sture Ericson vill att vi skall säga därutöver vore det intressant att få veta närmare om i hans nästa inlägg. Så bara till sist, för att återknyta till förberedelsearbetet. Det var inte det faktum att Sture Ericson talade om behovet att det görs utredningar på det här området som jag betraktade som någonting som han hade kommit på och som han ville att jag nu skulle föra vidare, utan det var Sture Ericsons anmaning: Nu får det bli en ändring! — en anmaning från Örebrobänken till de nordiska regeringarna, som jag lovar att i all ödmjukhet föra vidare.

Herr talman! Ola Ullsten betecknar nu de tolkningar som de högsta handläggande tjänstemännen har gjort av Nordens utrikespolitik som personliga uttalanden, som vi inte skall fästa något avseende vid. Det betyder att han tar avstånd från dem. Det kunde naturligtvis ha gjorts tidigare och klarare, men vi får väl nöja oss med detta. Jag förstår inte riktigt det sista som utrikesministern sade. Jag har inte riktat någon anmaning till de nordiska regeringarna. Utrikesutskottets uttalande om ett utredningsarbete är klart riktat till den svenska regeringen. Och det är på den punkten som jag tycker att det är dags att denna uppmaning tas på allvar. Allan Hernelius kommer tillbaka till frasen ”berörda stater” i utrikesutskottets betänkande. Han säger att det är en förutsättning att kärnvapenstaterna är med. Visst är det en förutsättning, men varken USA eller Sovjetunionen kan, i det läge zonfrågan nu befinner sig, genom att vara avvisande stoppa debatten, lägga locket på. Det är alldeles uppenbart att båda supermakterna, om vi skall komma framåt i denna fråga, måste ändra på den inställning de i dag har. Det är ju en del av den politik som skall föra framåt i den här frågan. Tyvärr får jag en känsla av att man på moderat håll har tappat intresset för detta. Och jag tycker det är beklagligt att ledande moderater gör utfall mot dem som ute på gator och torg ställer detta krav att vi skall verka för en kärnvapenfri zon. Det är inte särskilt bra att vi får denna splittring i debatten häri riksdagen. Vi var eniga i våras — det vore bra om vi kunde vara det också i fortsättningen.
Herr talman! Jag vill säga till Sture Ericson, att när han nu modifierar sitt yttrande till att bara innebära att Förenta staterna och Sovjetunionen inte kan lägga locket på en debatt i Sverige, så har han naturligtvis alldeles rätt. Att så skulle ske har väl ingen tänkt sig. Men det är inte det frågan gäller. Frågan gäller snarare om inte kärnvapenstaterna måste vara med om en kärnvapenfri zon för att det skall bli något av den. Det råd som Sture Ericson nu gav stormakterna anser jag i likhet med utrikesministern bör vidarebefordras till stormakterna i lämplig form från Örebrobänken. Sedan till herr Werner: Av rent fysiska skäl kan jag inte ta så stora kliv som han tar. Men jag vill motivera varför jag tycker att hans situation är beklagansvärd. Det är därför att han, till skillnad från sina kusiner i Norrbotten på Norrskensflamman, icke vill ta steget fullt ut och hjälpa och försvara Sovjet genom att motivera ubåtsaffären ur sovjetisk synpunkt. Det vill han inte, och det tycker han säkert inte heller vore riktigt. Han måste alltså välja en annan väg. Då väljer han att beklaga affären och att se allvarligt på det hela — och det är också bra.
Herr talman! Först vill jag ta upp herr Werners situation, som han själv och Allan Hernelius har diskuterat. Jag har tagit del av det Lars Werner har sagt om den sovjetiska kränkningen av den del av Östersjön som är svensk. Han säger: Sovjetunionen tar på sig ett tungt ansvar för de ökade svårigheter det inträffade medför när det gäller att förverkliga de krav som en stark, folklig opinion burit fram. Det spelar de reaktionära krafter i händerna som är motståndare till dessa målsättningar. Vpk protesterar mot kränkningen. Det vore bra om Lars Werner kunde ge någon annan än denna partipolitiska motivering för att han ogillar att sovjetiska ubåtar snokar omkring i svenska farvatten. Sedan menar Lars Werner att de fåtaliga utrikesministermötena inte räcker till för diskussionen om en kärnvapenfri zon. Får jag då först säga att de nordiska utrikesministrarna träffas mycket ofta, antingen alla tillsammans eller bilateralt. Jag hade senast i denna vecka samtal med den isländske utrikesministern som i hög grad handlade om Islands situation när det gäller frågan om en kärnvapenfri zon. Det förekommer också åtskilliga andra möten mellan de nordiska utrikesdepartementens statseller kabinettssekreterare. Det görs studier och analyser av den här frågan i ganska stor omfattning. Jag är fullständigt övertygad om att det som saknas för att vi skall nå resultat, det är inte flera sammanträden eller flera och nya kommissioner, utan det är mer av politisk vilja från dem som till sist bestämmer om det skall bli möjligt att etablera en kärnvapenfri zon. Därmed kommer vi tillbaka till diskussionen om supermakternas inställning. Jag vill inte betrakta USA:s hållning som ett kategoriskt nej till en kärnvapenfri zon. F. n. gäller att man har sagt nej — eller man har sagt nejt. v. —till diskussioner om ett sådant arrangemang. Sovjet har egentligen inte sagt någonting alls, utom att man — vilket jag citerade tidigare — är beredd att överväga att diskutera frågan. Det är möjligt att det finns en faktisk skillnad i inställning mellan Sovjet och USA, men den skillnaden har i så fall hittills inte kommit till något som helst konkret uttryck. Lars Werner menar att vi inte får skjuta ifrån oss den här frågan till supermakterna och betrakta deras ord som det sista. Jo, Lars Werner, dess värre måste vi nog göra det. Det är nämligen de som har kärnvapen, de kärnvapen som skulle kunna hota det nordiska territoriet. Vi har inga. Det är de som måste göra åtaganden för att Norden skall kunna etableras som en kärnvapenfri zon, kunna en gång för alla befrias från kärnvapenhotet. Därför kommer man tillbaka till den övergripande frågan om nedrustning, en balanserad nedrustning mellan blocken. Till sist är det så detta det handlar om. Jag hoppas att supermakterna skall ta sitt förnuft till fånga, skall visa förhandlingsvilja, skall sätta sig ned och diskutera inte bara en frysning av det nuvarande läget utan också en faktisk, balanserad nedrustning. Hittills har de inte visat någon entusiasm för sådana initiativ, vilket jag djupt beklagar.

Herr talman! Det var säkerligen en medveten missuppfattning när Lars Werner trodde att jag hade sagt att vi skulle ta supermakternas ord för gott. Särskilt som jag utnyttjat både en och flera timmar här i kammaren för att mana supermakterna till nedrustning är det klart att jag inte tar deras nuvarande strategi för gott. Vad jag sade var däremot att vi måste acceptera det faktum att det är supermakterna som har de kärnvapen som vi vill bli befriade ifrån. Sverige har inga kärnvapen, Finland har inga kärnvapen, Norge har inga kärnvapen, Danmark har inga kärnvapen, Island har inga kärnvapen och Färöarna har inga kärnvapen. Men Sovjet och Förenta staterna har kärnvapen. Det måste vi ta för gott och ha som utgångspunkt för debatten om att etablera en kärnvapenfri zon i Norden, dvs. ett område som skall vara befriat från kärnvapenhot från dem som har kärnvapen.

Herr talman! Bertil Jonasson har frågat mig om jag har för avsikt att vidta åtgärder för att snabbt få till stånd utbildning för manuell röjning i skogen. Som Bertil Jonasson säger är behovet av röjning stort. Skogsstyrelsen har bedömt att röjningsverksamheten borde fördubblas under ca 5 år framöver för att eftersläpningen skall kunna inhämtas. En stor del av skogsvården utförs i dag som beredskapsarbete i skogsvårdsstyrelsens eller domänverkets regi. Då står skogsvårdsstyrelsen eller domänverket för en kortare utbildning innan röjningsarbetet påbörjas. Inom arbetsmarknadsutbildningens ram finns ett tiotal olika kurser inom det skogliga yrkesområdet på flera platser i landet, bl.a. i Värmland. Flertalet av dessa kurser är bristyrkesutbildningar och står således öppna även för personer som inte är arbetslösa. I regel krävs dock erfarenhet av arbete i skogen. Jag vill här särskilt framhålla att även självverksamma skogsägare har möjlighet att genomgå sådana bristyrkesutbildningar. Kurser finns i bl.a. röjningsteknik, aptering, körning, maskinlära och markberedning. Under de två senaste budgetåren har ca 1900 personer genomgått AMU-kurser för yrken inom skogsbruket och skogsvården. AMU-kurser inom det skogliga yrkesområdet planeras, liksom övriga AMU-kurser, av länsarbetsnämnderna efter samråd med lokala arbetsgivaroch arbetstagarorganisationer. Även centralt sker samråd mellan AMS och skogsbrukets yrkesnämnd innan beslut fattas om kursernas inriktning och omfattning. Bertil Jonasson framhåller i sin interpellation att bekämpningen av lövsly är en central uppgift för skogsvården och att utbildning för dessa uppgifter skulle ge ett stort tillskott av arbetstillfällen, särskilt i glesbygder där det råder stor arbetslöshet. Efter vad jag har inhämtat pågår det inom AMU-verksamheten arbete med framtagning och revidering av läroplaner i bl.a. röjningsteknik för arbetskraft utan tidigare erfarenhet från röjningseller huggningsarbete. När det gäller situationen i Värmlands län har länsarbetsnämnden i sin senaste rapport till AMS i början av denna månad meddelat att skogsbruket kommer att kunna hållas på en stabil nivå trots att sågverken och massaindustrin har betydande svårigheter. I början av november kommer en 20 veckors grundläggande kurs i skogsarbete att starta för personer utan tidigare erfarenhet av arbete i skogen. Behovet av skogsvårdande åtgärder bedöms dock vara stort i länet. En arbetsgrupp med företrädare för länsarbetsnämnden, skogsvårdsstyrelsen och Billerud-Uddeholm har bildats för att undersöka möjligheterna till en utökad skogsröjning i länet. Gruppen skall före den 1 december i år ha utarbetat underlag för beslut i frågan. Tanken är att starta en försöksverksamhet med ungdomar i skogsvårdande arbeten. Utöver de utbildningsinsatser som sker via AMU och som introduktion till beredskapsarbeten finns också kortare kurser i skogsyrken, bl.a. i röjningsteknik, vid landstingens skogsbruksskolor.

Herr talman! Jag ber först att få tacka statsrådet Eliasson för svaret på min interpellation. Jag är också tacksam för den positiva syn som svaret andas. Skogen som råvarukälla är en av våra viktigaste produktionsgrenar. Direkt och indirekt ger den en mängd människor arbete och utkomst, och för vår export är den helt ofrånkomlig. Vår framtida skogsproduktion är i hög grad beroende av vad skogsvården kan åstadkomma. Vi har dock en stor eftersläpning på detta område. Skogsvården måste intensifieras. Vår nya skogsvårdslagstiftning innebär bl.a. skyldighet för markägarna att röja plantoch ungskog. Det eftersatta röjningsbehovet skall enligt lagen vara inhämtat senast den 1 januari 1985. Därför krävs snabba åtgärder. Genom den proposition, 1981/82:44, som jordbruksminister Anders Dahlgren nyligen lagt fram, förbjuds i princip spridning över skogsmark av bekämpningsmedel avsedda för bekämpning av lövsly. Vissa dispenser kan enligt propositionen ändå tänkas. Vi får dock räkna med att den mekaniska bekämpningen måste bli den ur storlekssynpunkt mest väsentliga. Även besprutad skog måste röjas och gallras mekaniskt för att man skall få bort de barrträdsplantor och de träd som inte skall vara kvar. Med andra ord: mycket röjningsoch gallringsarbete måste utföras för hand. Genom klenvirkesstödet m.m. underlättas arbetet i hög grad, vilket är högst nödvändigt för att få bättre lönsamhet och åstadkomma stimulans till åtgärder. För detta skall regeringen ha ett berättigat erkännande. Vad som nu är viktigt är att man måste få tillräckligt med kunnig arbetskraft för arbetet. Det är viktigt för att klara den tekniska delen — jag tänker då på skötsel av röjningssåg m.m. — men det är ytterst väsentligt också ur biologisk synpunkt, för att kunna välja ut och lämna kvar de mest livskraftiga plantorna och träden. Många människor kan klara den tekniska delen men har inte tillräckliga biologiska kunskaper. Därför måste utbildningen vara upplagd så att den passar det konkreta behov som föreligger för dem som skall arbeta med detta. Skogsarbetare och egenföretagare kan i sin hemort genom kortkurser, kanske på någon dag, behöva lära sig det mest nödvändiga utan alltför stor förlust i tid och kostnader. I svaret på min interpellation räknar statsrådet upp en hel del möjligheter till utbildning, och dessa möjligheter är givetvis bra. Men vad jag är ute efter är speciellt de mindre vanliga kurskombinationer som kan bli aktuella och att det måste finnas tillräckliga medel som kan avsättas till sådana ändamål. Alla möjligheter bör och måste tillvaratas, om vi över huvud taget skall klara de omfattande skogsvårdsåtgärder som behövs och som situationen kräver. Därför blir min frågeställning närmast: Kan de myndigheter och institutioner som handlägger dessa frågor — exempelvis skogsvårdsstyrelsen — påräkna de medel som kan komma att behövas för att klara utbildningen för en som vi nu räknar med fördubblad skogsvårdsinsats? En annan fråga är: Hur skall man angripa det problem som råder i Värmland, där vi har en hög arbetslöshet samtidigt som vi har ett jättestort behov av att få skogsvårdande arbete utfört? Situationen torde inte vara annorlunda i andra län. Det kan ur allmän synpunkt ej vara vettigt. Sådant har vi inte råd med helt enkelt. I svaret på min interpellation pekar statsrådet — förutom på det som görs allmänt — på speciella åtgärder för Värmland. I början av november kommer en 20 veckors grundläggande kurs i skogsarbete att startas för personer utan tidigare erfarenhet av arbete i skogen, meddelar statsrådet. Jag vill säga att det är bra, men att det kanske också behövs fler åtgärder. Statsrådet meddelar vidare att en arbetsgrupp har bildats för att undersöka möjligheterna till en utökad skogsröjning i länet. Tanken är att starta en försöksverksamhet med ungdomar i skogsvårdande arbeten. Före den 1 december skall beslut kunna fattas. Även detta vill jag säga är ett positivt meddelande och ett bra initiativ. Värmlands landsting har också satt i gång kurser för ungdom. Även detta är lovvärt. Men frågan är: Får vi över huvud taget ut människor i skogsarbete? Det ser faktiskt ut som om människor blivit så bortskämda att de inte vill ta eller ägna sig åt vissa arbeten. Är det så måste speciella åtgärder vidtas, enligt min uppfattning. Allt arbete som ur samhällssynpunkt måste utföras måste också betraktas som likvärdigt. Hur skall vi eljest komma till rätta med problemen? Nuvarande liksom kommande generationer måste lära sig att arbeta och att inse att detta behövs om vi skall kunna fortsätta att leva på en hög standard. Det måste vara fel att skyhöga summor skall betalas ut av skattepengar när för vår produktion och export nödvändiga arbeten ej kommer till stånd. Även om detta är en långt större problemställning som rör mycket mer än själva skogsröjningen, så är den ändock tillämpbar på skogsröjningen. Jag vill med detta peka på att utbildningen inte får hindra oss från att effektivt lösa våra problem. I det konkreta fallet bör de här frågorna följas upp för att vi skall kunna se vilka andra möjligheter som kan föreligga för att lösa skogsvårdsproblemen. Vi borde kunna få ut mera av de stora penningsummor som vi satsar på beredskapsarbeten, arbetslöshetsunderstöd m.m. Det är en viktig fråga som jag hoppas att arbetsmarknadsministern noga beaktar. Det ligger mycket av nationalekonomi i detta. Det är viktigt att frågan beaktas, inte minst under nuvarande tider när vi på allt sätt måste se till att landets ekonomi tas till vara på bästa sätt.

Herr talman! Som Bertil Jonasson har påpekat är det angeläget att vidta en serie åtgärder för att trygga skogsindustrins råvaruförsörjning på både kort och lång sikt. En förbättrad skogsvård är en långsiktigt verkande åtgärd, också sett från sysselsättningspolitiska utgångspunkter. Jag delar Bertil Jonassons mening. Under en följd av år har därför regering och riksdag fattat beslut om nya åtgärder, t.ex. förbättrad skogsvårdslagstiftning och utökat statligt stöd till skogsvården. I regeringens ekonomisk-politiska paket föreslås också en betydande satsning på skogsvården. I det beslut som regeringen fattade i slutet av september med anledning av de nya resurser för arbetsmarknadsutbildningen som tidigare hade ställts till förfogande har vi prioriterat olika insatser inom skogsvården. AMS skall vid fördelning av medlen för beredskapsarbeten bl.a. särskilt beakta angelägenheten av att främja sådana skogsvårdsarbeten som kan underlätta cellulosaindustrins råvaruförsörjning. Möjligheten att låta större enskilda skogsägare utföra röjning, dikning m.fl. arbeten som enskilda beredskapsarbeten kommer också att prövas. Därutöver får skogsvårdsoch naturvårdsarbeten utföras som statliga beredskapsarbeten i AMS, skogsvårdsstyrelsens eller skogsstyrelsens regi. Det här säger jag som svar på Bertil Jonassons fråga om det står medel till förfogande för de myndigheter som har ansvaret för dessa åtgärder. Mitt svar är alltså att det är prioriterade åtgärder och att vi i höst har lagt större vikt än tidigare vid de insatserna. Jag delar meningen att det är bra från två utgångspunkter — dels för att långsiktigt trygga sysselsättningen inom skogsindustrin, dels för att kortsiktigt ge meningsfulla jobb inte minst i glesbygd, där utsikterna annars ofta är små. Detta avspeglar sig också i statistiken över antalet beredskapsarbeten. För varje månad under hösten har ca 1 000 personer fler haft beredskapsarbete i skogsvårdande åtgärder än förra året, och i planeringen inför vintern pekar allt på ett utökat antal beredskapsarbeten inom skogsvården. Bertil Jonasson vet väl och framhöll också i sitt inlägg att det krävs en viss utbildning för att man skall kunna klara de här uppgifterna. Innan ungdomarna eller andra skickas ut på beredskapsarbeten i skogen ges de därför en introduktionsutbildning. Den är inte längre än fem dagar för de äldre och tio dagar för ungdomarna. Det gäller främst användning av motorsågar och andra redskap som det är förenat med vissa risker att hantera. Men det är en kort utbildning som ger omedelbara kunskaper och omedelbara effekter i den meningen att de arbetssökande kommer ut i jobb och kan förbättra både skogsvården och sitt eget sysselsättningsläge. Utbildningen vid skogsbruksskolor har också en betydande omfattning. 1980/81 deltog 180 elever i kurser med röjningsteknik vid skogsbruksskolorna i Värmland, och samma omfattning planeras för det här läsåret. Det har emellertid visat sig vara förenat med vissa svårigheter att rekrytera elever till dessa kurser. En viss opinionsbildning behövs därför för att övertyga ungdomarna om att det är en meningsfull utbildning. Jag vill också säga att skogsägare av alla kategorier måste planera jobbet så, att det finns efterfrågan på elever med denna utbildning när dessa kommer ut och dessutom försöka planera arbetet så, att svängningarna mellan vinteroch sommarsäsong minimeras. Då ökar, tror jag, också intresset för att gå in i de jobben. Får jag, herr talman, till slut säga att det här är ju i hög grad frågor som planeras lokalt. Det var därför som jag lyfte fram inte minst denna grupp där både skogsägarintressena och skogsvårdsintressena tillsammans med länsarbetsnämnden i Värmland är indragna i planeringen. Jag tror det är viktigt att man får en lokal anpassning till de möjligheter som finns.

Herr talman! Jag tackar för de ytterligare synpunkter som statsrådet här har anfört. Han säger att många åtgärder har vidtagits. Det är riktigt, och det är bra att de har satts in. Det är bra att man har mjukat upp bestämmelserna och gett större möjligheter på AMS-sidan. Här har vi verkligen ett område där man för relativt små kostnader kan få ett gott nationalekonomiskt utbyte. Det är alltså riktigt att det har skett en hel del på detta område de senaste åren. Men ännu har vi inte bemästrat situationen på det sätt som man skulle önska. Det är givet att ägarna till skogen vill ha ett riktigt arbete utfört. Ur biologisk synpunkt kan ett felaktigt arbete bli förödande. Därför behövs det naturligtvis utbildning på detta område. Brister i det hänseendet kan ju också vara en av orsakerna till att man från arbetsgivarhåll— om jag får uttrycka mig så — eller skogsägarhåll har hållit tillbaka och kanske inte efterfrågat dessa insatser på det sätt som skulle ha varit önskvärt. Det är svårt att rekrytera ungdom, säger statsrådet, och det är nog precis vad det är. Det var detta jag med den sista delen av mitt anförande ville peka på. Man frågar sig vilka orsakerna är till detta förhållande. Det är viktigt att se sambandet mellan en direkt satsning på skogsvård och kostnaderna för AMS-arbeten och kontantunderstöd. De åtgärder man sätter in måste alltså ses mot denna bakgrund. Då får det inte bli en brist på utbildningskapacitet. Jag hoppas verkligen att statsrådet ser till att allt som kan vara produktivt i detta sammanhang — vad man än kommer med — också kan tillgodoses ur ekonomisk synpunkt, eftersom det är nödvändigt att nå resultat. Än en gång, herr talman, vill jag peka på att man också måste följa upp det orsakssammanhang som här eventuellt kan ligga vid sidan om när det gäller frågan hur vi skall få ut ungdomarna i skogen och hur vi skall få dem att ta det arbete som behöver utföras. Här kan det vara nödvändigt att ta i litet hårdare än hittills. Jag tackar ännu en gång för svaret.

Herr talman! Jag har lyssnat till den här debatten i anledning av Bertil Jonassons interpellation och vill gärna understryka att jag tycker att det är ett utomordentligt viktigt område. Men jag vill ändå göra några reflektioner i anslutning till den kända frågeställningen: Vad avser statsrådet att göra? Jag skulle närmast vilja ställa frågan: Vad avser Bertil Jonasson att göra? Det är utan tvivel så, som herr Jonasson säger, att det är svårt att rekrytera ungdom. Det är svårt att hitta ungdomar med någon bakgrundskunskap, som efter en förhållandevis kort utbildning är väl förberedda och duktiga när det gäller att gå ut i skogen. Den här frågan kom ju att ställas precis vid en tid då Bertil Jonassons egen partivän jordbruksministern lade fram ett förslag om att vi inte skall använda kemisk lövslybekämpning i skogen. Herr Jonasson vet så väl att det under ganska många år framöver är utomordentligt viktigt för skogsbruket att vi kan använda alla kända metoder. Vore det inte, herr Jonasson, möjligt att under i varje fall en övergångstid använda den kända och beprövade metod som enligt vad alla remissinstanser konstaterat är en bra metod, nämligen kemisk lövslybekämpning? Ändå skulle herr Jonassons fråga till ministern vara fullt berättigad — den helt dominerande arealen skall ändå alltid behandlas med manuella metoder. Jag ställer därför frågan: Vore det inte skäl, herr Jonasson, att hjälpas åt och under en tid framöver använda också den metod som kan lösa en betydande del av skogsbrukets problem, nämligen kemisk lövslybekämpning? Herr Jonassons fråga skulle ändå vara berättigad. Men att ställa den just nu, när man står i begrepp att vältra över röjning av förmodligen 100 000 ha om året ytterligare till manuell röjning ter sig en aning bakvänt. Tillåt mig dessutom påminna om — det har jag ryktesvis hört — att länsstyrelsen i Värmland uttalat att man verkligen inte tänker lämna några dispenser. Om jag inte missminner mig är herr Jonasson själv ledamot av den länsstyrelsen. Herr Jonasson handlar med andra ord efter maximen: Gör problemen så stora som möjligt och ställ sedan en fråga i kammaren om vad statsrådet avser att göra för att rätta till dem. Det går att underhålla sig med politik hur länge som helst, om man jobbar på det sättet.

Herr talman! Arne Andersson i Ljung ställer till mig frågor i den här debatten, vilken är till för diskussion av min fråga till statsrådet. Arne Andersson riktar i stället pilarna mot mig, men det må vara hänt. Arne Andersson tog upp besprutningsfrågan — det kunde man ju i och för sig vänta sig. Men jag anser inte att vi skall debattera den här i dag — det tror jag inte ens talmannen medger. Jag vill bara säga att det skall finnas dispensmöjligheter. Arne Andersson säger att man skall använda den mest beprövade metoden och avser då den kemiska lövslybekämpningen. Jag får nog lov att säga att jag anser att den mest beprövade metoden är det gamla, ärevördiga sättet att röja för hand. Det har använts ännu längre och är ännu mer beprövat. Vi vet ju inte vad gifterna kan innebära. — Jag skall i detta sammanhang nöja mig med att säga detta; debatten om den kemiska bekämpningen får vi föra i ett annat sammanhang. Arne Andersson ställde mig till svars för ett uttalande som socialdemokraten Stig Gustafsson gjort om att det inte skall lämnas några dispenser i Värmland. Stig Gustafsson är länsstyrelseledamot, och det är jag också. Men jag har inte ställt mig bakom hans uttalande. Vi måste avvakta riksdagens beslut i den här frågan. Beslutar riksdagen i enlighet med propositionen måste länsstyrelsen ändå från fall till fall besluta hur man skall ha det på den här punkten, och därvid måste man följa riksdagens beslut. Jag säger därför rakt på sak att jag inte tycker att det är lämpligt att innan riksdagen fattat sitt beslut göra ett sådant uttalande som Stig Gustafsson gjort. Han har gjort det med anledning av en dispyt han haft med vår landshövding, som — socialdemokrat som han är! — har en helt annan uppfattning på den här punkten än Stig Gustafsson. Jag har i mitt tidigare inlägg försökt klargöra vart jag vill komma med min fråga. Jag vill att det skall finnas möjligheter till utbildning på det här området. Vi skall ha klart för oss, Arne Andersson, att även om man sprutar mot slyet kvarstår arbetet med att plocka bort alla de barrträdsplantor och buskar som behöver tas bort och som inte kan sprutas ihjäl. Det är alltså fel att tro att lövslybesprutningen skulle vara det enda rätta. När vi på olika sätt jobbar på att få en bra skogsvård måste vi samtidigt se till att vi inte drar på oss vilka giftrisker som helst. Alla de människor som vill ha ett så giftfritt samhälle som möjligt borde ställa upp och göra en insats för att klara de här frågorna. Det går inte att bara skälla och gnälla om gifter — man måste vara positiv till att själv göra en insats. Det är den inställningen som jag hade som bakgrund för de synpunkter jag anförde i mitt förra inlägg. Den här frågan är som sagt ingalunda löst ännu, och den måste följas med uppmärksamhet. Vi kan bli tvungna att vidta andra åtgärder än de som är aktuella f. n. Det var dessa åtgärder som jag bad statsrådet redogöra för.

Herr talman! Jag tror att Bertil Jonasson har rätt när han säger att frågan ännu inte är löst. Så mycket manuell lövslybekämpning har behövts under hela 1970-talet att Bertil Jonassons fråga till ministern — vem det nu var i början på 1970-talet — hade varit minst lika befogad då. Det var därför jag pekade på att det verkade som om det var dåligt samvete för en dålig att interpellera. Bertil Jonasson sade ju också att det inte är lönt att bara Fredagen den gnälla mot gifter, utan att man också måste vara beredd att göra en 30 oktober 1981 insats. Sedan fick vi möjligen det beskedet från Bertil Jonasson, att som ledamot av länsstyrelsen i Värmland kommer i varje fall han att titta på skogsbrukets ansökningar om dispens innan han deltar i avslagen. Så får man inte dispens från förbudet att använda gifter vid lövslybekämpning i Värmland, beror det på att Bertil Jonasson har bedömt det så att det inte var nödvändigt att ge dispens. Det måste kännas tryggt för skogsbruket.
Herr talman! Jag vill försäkra Arne Andersson i Ljung att jag inte har något dåligt samvete i detta fall. Jag framställde interpellationen i våras mot bakgrund av att skogsvårdsåtgärder behöver sättas in. Den interpellationen fick jag dra tillbaka därför att moderaterna drog sig ur regeringen, som sprack, och sedan var det inte tid att ställa den på nytt och få svar på den, eftersom vi då befann oss i riksmötets slutskede. Det är därför som jag nu har tagit upp frågan igen. Det är riktigt, som Arne Andersson säger, att jag är positiv till att pröva dispensfrågor. Man skall inte säga nej till vad som kan vara vettigt. Därför vill jag pröva frågorna i enlighet med det beslut som riksdagen kommer att fatta. Vi skall väl inte nu ta upp någon sprutdebatt, men även om det vore fritt fram för besprutningarna är det många som inte vill bespruta skogen. Många skogsvårdande arbetsuppgifter måste dessutom utföras för hand. Det är från den synpunkten som jag har tagit upp de här frågorna. Jag vill försöka få fram de bästa möjligheterna att vårda skogen.

Herr talman! Sivert Andersson har frågat mig om jag kommer att vidta sådana åtgärder mot asbest att den nuvarande användningen i Sverige kommer att upphöra. Lars-Ove Hagberg har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder så att asbestanvändningen stoppas genom ett totalförbud mot import av asbest och att ersättningen av asbestbromsband kan ske snabbt. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Interpellanterna har båda under flera år följt utvecklingen i Sverige på asbestområdet. De bör därför känna till att det varit en strävan att genom successivt skärpta bestämmelser få asbestanvändningen att helt upphöra. Det har under den processen gällt att upprätthålla ett så högt avvecklingstempo som möjligt samtidigt som man sökt undvika att otillräckligt prövade ersättningsprodukter kommer ut på marknaden på grund av tidspressen. Den tid det tagit att begränsa asbestanvändningen är med andra ord inte ett resultat av påtryckningar från asbestindustrin, vilket påståtts i debatten, utan har varit nödvändig för att få fram ersättningsprodukter inom olika användningsområden. Asbest har som bekant också en lång rad goda tekniska egenskaper. Arbetarskyddsrörelsens asbestanvisningar från 1975 har successivt skärpts genom ett stort antal tilläggsförfattningar. Till följd av den gynnsamma utvecklingen har arbetarskyddsstyrelsen bedömt det som möjligt att ytterligare skärpa restriktionerna mot användningen av asbest. I måndags diskuterades vid arbetarskyddsstyrelsens styrelsesammanträde ett nytt förslag till asbestföreskrifter som innehåller ett generellt förbud mot asbest. Ett fåtal undantagsbestämmelser medger enligt förslaget fortsatt bruk efter särskilt tillstånd av arbetarskyddsstyrelsen. Asbesthaltiga bromsbelägg förutses dock vara tillåtna ytterligare en tid till dess likvärdiga ersättningsprodukter finns. Arbetarskyddsstyrelsen kommer att ta slutlig ställning till förslaget senare i vinter. När det slutligen gäller kravet på importförbud mot asbest vill jag framhålla att detta är en handelspolitisk fråga. Enligt min mening erbjuder emellertid arbetsmiljölagen tillräckliga möjligheter att åstadkomma önskade restriktioner. Några handelspolitiska åtgärder är därför inte nödvändiga.

Herr talman! Sedan 1935, dvs. 55 år efter det att man började använda asbest i industrin, har ett samband mellan asbest och cancer varit känt. År 1945 rapporterades samband mellan asbest och den elakartade tumörformen mesoteliom, som uppträder i lungsäck och bukhinna. Denna cancerform är sällsynt i Sverige, men vi kan notera att den nu ökar, framför allt inom den manliga delen av befolkningen. Det var denna cancerform som genom undersökningar utförda på initiativ av LO utlöste det stora asbestlarmet, vilket ledde till en skärpning av reglerna för användning av asbest. Justeringar av dessa har därefter vidtagits under hand. Nu kommer åter mycket oroande rapporter om asbestfaran, baserade på ny kunskap och ny mätteknik. Dessa rapporter gäller de små asbestfibrerna. En utvärdering av alla tillgängliga data visar att det inte finns några bevis för att det skulle existera ett tröskelvärde eller en säker nivå för asbestexponering. Därför är det ytterst oroande att man kan konstatera så höga förekomster av asbestfibrer i stadsluften, och särskilt i tunnelbanan här i Stockholm. Bilarnas och tunnelbanevagnarnas bromsbelägg har naturligtvis en stor inverkan på föroreningssituationen. Vi vet nu att det finns asbestfria bromsbelägg för praktiskt taget alla bilar. Ett förbud mot användande av asbesthaltiga bromsbackar och bromsbe Nr 15 lägg kan enligt vår mening genomföras ganska omgående — särskilt om man Fredagen den gör de undantag som möjligen kan vara av nöden under en övergångstid. Vi 30 oktober 1981 menar att man samtidigt bör ge sig på en radikal sänkning av gränsvärdet för att uppnå den sanering av både arbetsmiljön och den yttre miljön som är nödvändig när det gäller asbestfibrerna. Nu vet vi att det utövas ett tryck från asbestindustrin mot våra myndigheter.

Beroende på att det fortfarande varit tillåtet att använda asbesthaltiga produkter har man emellertid inte i tillräckligt stor omfattning använt de alternativ som finns. Man kan undra om det inte förekommit påtryckningar. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern: Nog är det väl så att kanadensiska myndigheter uppvaktat de svenska myndigheterna med anledning av diskussionerna om asbesten här i landet? Vi kan också notera att kanadensarna, som ju dominerar exporten av asbest i världen, har haft mycket hårda påtryckningar på EG. Där har man tydligen lyckats få EG-kommissionen att inta vad vi upplever som en mot de fackliga intressena direkt fientlig hållning i de här avseendena. Det förefaller som om EG-kommissionen önskar att arbetarna i likhet med konsumenterna även i fortsättningen skall komma att exponeras för riskfyllda material, i synnerhet asbest, för att ge handelsintressena fördelar. Det kan vi naturligtvis aldrig acceptera. Om det utkast till svensk lagstiftning som EG-kommissionen tydligen haft under ögonen har man fällt omdömet att denna lagstiftning för tillfället är onödig och utgör en börda för exportörer till den svenska marknaden. Detta har, enligt de informationer jag har, framförts till den svenska regeringen. Där har vi alltså ytterligare en indikation på att påtryckningar mot den svenska regeringen har förevarit i flera avseenden. Då undrar jag om det ändå inte är så att påtryckningarna från asbestindustrin haft viss inverkan på frågans hantering inom de statliga myndigheterna. Vi hävdar med stor bestämdhet att det finns alternativ till asbesthaltiga bromsbelägg för flertalet av de bilmodeller som säljs på den svenska marknaden. Inom Svenska metallindustriarbetareförbundet driver vi nu generellt den linjen ute på bilreparationsverkstäderna att våra klubbar skall ta upp förhandlingar direkt med arbetsgivaren i syfte att hävda att asbestfria bromsbackar skall användas när sådana alternativ finns. Det är ju ett sätt att försöka få en förbättrad situation till stånd, men vi skulle nog vilja ha ett snabbare och mera omedelbart stöd ifrån de statliga myndigheterna i den här

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Jag märker en viss irritation i svaret. Användningen av asbest har minskat. För denna effekt har vi till mycket stor del att tacka alla våra skyddsombud och arbetsmiljöaktiva ute på arbetsplatserna, som lagt ned stor energi på att bekämpa asbest. Trots minskningen av råasbest i landet, så att användningen nu ligger på bara ca 1 000 ton, säger tillgängliga uppgifter att likafullt sprids det 4 000 ton asbest i luften per år. Större delen av denna asbest sägs komma från fordonstrafiken. Siffrorna visar ju att asbest då måste tillföras även från annat håll — inte bara genom att råasbest bearbetas i vårt land. Tillförseln måste ske genom andra produkter än ren råasbest. Det är väl framför allt genom användning av asbest i fordon som detta sker. I de senaste mätningarna av asbest har den s.k. allmänna miljön uppmärksammats mer än arbetsmiljön. Att det finns asbest i vår stadsmiljö är ställt utom allt tvivel, och det är höga halter. Likaså är det ställt utom allt tvivel att det i Stockholms tunnelbana förekommer asbest i luften. De gamla problemen med asbest finns alltså kvar. Sambandet mellan asbest och cancer är, som Sivert Andersson sade, känt sedan ett halvsekel tillbaka. Med upptäckten av asbest i Stockholms tunnelbana har det ju också börjat föras en ny debatt om hur farliga olika asbestfibrer är. De långa asbestfibrerna är det ingen diskussion om. Och det råder tydligen ingen större oenighet om att de är farliga. Men de korta, de små fibrerna diskuterar man nu om. Den här osäkerheten, som jag många gånger tidigare konstaterat när det gäller risker, har inbjudit till totalförlamning av handlingsförmågan. Så var det innan anvisningarna kom 1952. Utgångspunkten måste vara: Kan något misstänkas vara farlig så skall åtgärder vidtas. Det är rimligt och det är mänskligt. Ett gammalt problem är ju vårt gränsvärde. Gränsvärdet för fiberhalten i luften är nu 1 fiber per kubikcentimeter. Det gränsvärdet skyddar i bästa fall, säger en del, mot asbestos, men ej mot lungcancer. Det enda säkra gränsvärdet är emellertid 0. Såvitt jag förstår finns det i de nya anvisningarna, som arbetarskyddsstyrelsen håller på att behandla, ingen tanke på att ändra det här gränsvärdet. Vi har nog, anser jag, i dag att förhålla oss på ett riktigt sätt till den asbest som vi har fått i vårt land under årens lopp. Vi kan inte förbjuda den, utan vi måste förhålla oss till den på ett varsamt sätt och eliminera alla dess effekter. Det är en skyldighet som vi har. Försummelser under främst 1960-talet och 1970-talets första del kommer vi att få lida av framöver. Men vilken väg skall vi då använda för att få bort dessa sista 1 000 ton råasbest som kommer in i vårt land varje år och eliminera de 4 000 ton som sprids i luften? Man kan diskutera vilket tillvägagångssätt vi skall använda. Det enda som jag anser vara möjligt är att vidta åtgärder mot import av asbest i olika former. Detta kan tydligen ske med arbetsmiljölagens hjälp, enligt arbetsmarknadsministerns svar. Jag måste tolka svaret så att det finns utrymme för en sådan tillämpning av lagen att man får samma effekt som ett importförbud skulle ge. Det måste också vara arbetsmarknadsministerns mening. Kvar står problemet med de färdiga produkterna. Användningen av asbest i alla former måste på något sätt förbjudas, och framför allt står då bromsbanden på lagordningen. Vi har tidigare i riksdagen pekat på den hänsynslöshet med vilken industriägarna använt asbest. Svenska Eternit, alltså Euroc i Lomma, är ett av exemplen. Svenska Bromsbandsfabriken, som använder råasbest i dag, har många förgreningar utomlands. Till 90 26 är det engelska intressen, och det företaget har i sin tur stora intressen i Sydafrika och över hela världen. Sverige är på det viset inlemmat i den multinationella asbestindustrin, en multinationell asbestindustri som ägnar sig åt avancerad lobbyverksamhet. Och när den inte ger önskat resultat i industriländerna exporterar den problemet till tredje världen, som säkert också kommer att få en asbestkatastrof över sig. Asbestproblemet har alltså blivit ett handelspolitiskt argument i dagens läge. Sivert Andersson berörde den kanadensiska delegationens besök i vårt land och den oro som man uttalat för att Sverige genom att förbjuda import av asbest egentligen skulle kunna vara ett föregångsland för andra länder när det gäller inställningen till asbest. Det oroar naturligtvis de här företagsägarna och asbestintressenterna i Canada, som gör sig stora pengar på asbesten. Vi har också sett hur EG agerar och att GATT-kommissionen diskuterar det här och hur väl de argumenten stämmer överens med vår handelspolitik. Vi får alltså inte falla undan — vi kan aldrig falla undan — utan vi måste i Sverige ställa som vårt mål att vara föregångsland genom att stoppa de multinationella asbestintressenternas hänsynslösa verksamhet. Vi har ju redan sett hur det har gått här. Argumenten mot att förbjuda asbest är att det egentligen inte finns lämpliga ersättningsmaterial, att dessa är för dyra om de finns och att de inte är tillräckligt utprovade. Men det finns ju ersättningsmaterial. Vi vet att de används i vissa bussar och andra fordon. För att få något belägg för hur det förhåller sig med det på den arbetsplats där jag är anställd tog jag i går kontakt med SSAB i Domnarvet och frågade: ”Har ni några asbestfria bromsband?” Jo då, vi har börjat använda dem i grensletruckar, svarade man. Vi har använt dem på prov i en truck och redan kunnat konstatera mindre slitage och att det inte är några problem med bromsningseffekterna. De ställer sig alltså positiva. Det de har gjort är att de i strid med andra intressen har tvingat fram den här utvecklingen. De har alltså inte haft någon hjälp. Att folk som sysslar med arbetsmiljö kräver ett förbud mot asbest visar sig nu. Sivert Andersson har berört detta och sagt att det inom Metall finns en sådan rörelse. I Sandviken träffades regionala skyddsombud och arbetsmiljöansvariga och kom fram till att man ville ha förbud mot bromsband som innehåller asbest. Man sade alltså direkt ut att man måste övergå till asbestfria sådana. Man menade också att man i dag måste kräva detta för att få någon förändring. Därför måste man på en hel rad områden ställa frågor till arbetsmarknadsministern om asbesten i dag och om hur vi skall fortsätta. Arbetsmarknadsministern avvisar synsättet att asbestindustrin genom påtryckningar skulle ha förhindrat att asbestanvändningen begränsats ytterligare. Men är det inte så, herr arbetsmarknadsminister, att anvisningarna är föremål för behandling och att asbestintressena i vårt land har stora resurser — det har jag själv erfarenhet av. Ledamöterna i socialutskottet 1975 var inte alls tomhänta på argument. Det är utifrån den vetskapen som arbetsmarknadsministern och jag borde kunna vara överens om att vi genom ett förbud mot asbesthaltiga bromsband skulle kunna driva fram de asbestfria alternativen. Men nu har vi sett och hört av arbetsmarknadsministern att det får flyta vidare. Det kommer alltså inte att resas några hinder. Hur är det med synsättet på de kanadensiska uppvaktningarna, på GATT:s och EG:s agerande? Kommer det att sätta spår i den svenska lagstiftningen eller dess tillämpning? Kan arbetsmarknadsministern klart deklarera att dessa påtryckningar inte kommer att spela någon som helst roll för den svenska arbetsmiljön? Borde det inte också nu vara dags att gränsvärdet för asbest sätts till 0? Om inte arbetsmarknadsministern är överens med mig om detta synsätt, skulle jag vara väldigt intresserad av vilka motiv arbetsmarknadsministern i så fall åberopar för att inte sätta gränsvärdet vid 0 eller vid, som LO har krävt, 0,1. När det sedan gäller importförbud för asbest säger arbetsmarknadsministern i sitt svar att det är en handelspolitisk fråga, och vidare säger han: ”Enligt min mening erbjuder emellertid arbetsmiljölagen tillräckliga möjligheter att åstadkomma önskade restriktioner.” Önskar arbetsmarknadsministern ett stopp för användning av asbest? Jag kan inte förstå annat än att det i svaret ligger ett löfte. Eller är det fråga om en undanglidning? Det vore tacknämligt med en precisering på den punkten. Till sist: Är den rapport, den senaste i raden, som kommit från Stockholms tunnelbana något som arbetsmarknadsministern, regeringen och andra ansvariga tar allvarligt på, eller lägger man bara den här rapporten till handlingarna som en i raden av rapporter, som sedan egentligen inte föranleder någon åtgärd?

Herr talman! Låt mig först säga att det är en oerhört viktig debatt som nu pågår och som har pågått i Sverige en längre tid. Det är en viktig debatt med hänsyn till våra möjligheter att ställa upp regler till fördel för människors liv och hälsa. Just av den anledning som Sivert Andersson nämnde, nämligen de forskningsresultat som han refererade till, har restriktionerna för användning av asbest successivt skärpts i vårt land. Sambandet mellan asbest och vissa former av cancer är ju belagt, och det är klart att det måste leda till handling från alla ansvariga på området. Så har också skett, och vi har kunnat iaktta en mycket snabb minskning av mängden asbest i produktionen. Från 1973 till 1980, alltså på sju åtta år, har mängden asbest minskats från 20 000 ton till under 1 000 ton. Det är ju ett mycket gott resultat av de restriktioner som här har ställts upp. Man kan också säga att dessa restriktioner har drivit på den tekniska utvecklingen. Mängden ersättningsmaterial hade naturligtvisinte varit så stor som den är i dag, om inte vi från myndighetshåll hade satt upp restriktioner som tvingade fram en utveckling i den här riktningen. Det är klart att man från producenthåll ser en sådan här utveckling med oro, men vi kan inte ta hänsyn till det, när vi har att skydda människors liv och hälsa. EG har enligt de uppgifter jag har fått inte tagit ställning till några nya restriktioner. EG har haft synpunkter på det förslag till nya gränsvärden eller nya föreskrifter som arbetarskyddsstyrelsen håller på att arbeta fram, men det skall ju inte, Sivert Andersson, förväxlas med producentintressen. EG är trots allt ett regeringsorgan som har legitima skäl att ställa frågor till andra myndigheter i ett annat land. Detsamma gäller Canada. Kontakterna mellan myndigheter i Canada — observera myndigheter, inte producentintressen — och svenska myndigheter har varit rutinmässiga och har inte påverkat arbetet inom arbetarskyddsstyrelsen i den meningen att man där skulle ha fallit undan för några producentintressen. Det kan vara skäl att erinra om hur anvisningar inom arbetsmiljöområdet kommer till i Sverige. Det är ju ett långt, ingående och seriöst arbete, där forskningsresultat varvas med praktiska erfarenheter inom myndigheten, där både arbetsgivare och arbetstagare tar del i arbetet under förberedelserna och i det slutgiltiga beslutet. Vi har ju medvetet skurit av möjligheterna att underställa dessa anvisningar regeringens prövning för att vi inte skall hamna i situationer där otillbörliga politiska påtryckningar kan komma in. Jag menar att det är en viktig ordning att diskussionen pågår mellan de intressenter som här har sakkunskapen. Sivert Andersson har ju alla möjligheter — jag skulle vilja säga t.o.m. större möjligheter än vad jag som ansvarig minister har — att påverka beslutet inom arbetarskyddsstyrelsen. Så till den speciella frågan om bromsbanden. Det är riktigt att det finns asbestfria bromsband i marknaden för i varje fall de flesta personbilar. De är emellertid ännu inte helt tillfredsställande utprovade. De olika projekt som Lars-Ove Hagberg talar om har karaktären av försöksverksamhet. Vissa bieffekter har observerats som gör att det inte är alldeles säkert att dessa material kan typgodkännas av trafiksäkerhetsverket. Det beror bl.a. på en viss ångbildning av bromsvätskan vid den höga temperaturen. Inom ramen för arbetet med nya föreskrifter för användningen av asbest har frågan om friktionselement behandlats med särskild prioritet i en särskild arbetsgrupp. I den har ingått representanter för såväl producenter som arbetsmarknadens parter. Ett totalförbud kommer att införas så snart det är praktiskt möjligt. Som jag sade redan i mitt förra inlägg rymmer ju förslaget om nya föreskrifter möjligheten till ett generellt förbud. Jag tycker det är utmärkt att Metall har startat en kampanj på det här området, helt enkelt därför att man vid varje tillfälle bör pröva om något asbestfritt material är möjligt att använda i stället för det material som innehåller asbest. Till slut frågan om de handelspolitiska restriktionerna. Jag har svarat — och kan upprepa — att det inte är en praktisk väg att gå. Det är tvärtom en omväg att gå via förhandlingar inom GATT för att komma till rätta med den här frågan. Jag menar att vi kommer snabbare till målet, en asbestfri miljö, genom att använda arbetsmiljölagens möjligheter till förelägganden och till ständigt skärpta anvisningar. Det är naturligtvis ingen handelspolitisk fråga att skydda människors liv och hälsa. Det är för att påpeka att det är en omväg som jag har avvisat vägen över GATT.
Herr talman! Det var bra att arbetsmarknadsministern bekräftade att de forskningsresultat och de erfarenheter man har av asbestanvändning har varit vägledande och utgör grund för de skärpta bestämmelserna när det gäller användningen av detta material. Samma syn borde tillämpas när nya forskningsresultat nås och nya erfarenheter vinns, exempelvis — som jag nämnde i mitt första inlägg — vad gäller de små fibrernas farlighet. De möjligheter man numera har att mäta förekomsten av dessa fibrer i luften borde leda till en omprövning av gränsvärdet med hänsyn till just de nya resultat som kommit fram. Jag tror det är nödvändigt för att få en snabb påverkan av användningen av asbesthaltiga material. Det är bra att arbetarskyddsstyrelsen utarbetar nya föreskrifter för asbestanvändning, men vi har den bestämda känslan att påtryckningarna från intressen utifrån har fördröjt detta arbete. Vi menar att den diskussion som förs i interpellationssvaret om att det är de tekniska svårigheterna mer än annat som orsakat fördröjningen kan ifrågasättas. Det finns enligt min uppfattning egentligen inga tekniska hinder, och diskussionen om att man ur trafiksäkerhetssynpunkt skulle behöva stoppa användningen av asbestfria bromsbackar kan jag inte begripa alls. I dag finns bromsband och bromsbelägg utan asbest till de allra flesta av de fordon, maskiner, kranar och liknande som använder den här typen av utrustning. Asbest ersätts med olika metalloch textilmaterial, som bedöms vara ofarliga. De här ersättningsmaterialen får användas. Det finns inga Nr 15 begränsningar från trafiksäkerhetsverket eller någon annan myndighet. Har Fredagen den arbetsmarknadsministern någon annan uppfattning? 30 oktober 1981